Herr talman! I det här betänkandet, arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 38, behandlas frågan om de anställdas möjligheter till ökat inflytande i företagen. Såsom anges i betänkandet har de anställda sedan 1973 haft rätt att utse styrelseledamöter i företag med minst 25 anställda. Härigenom har i varje fall insyn i företagets skötsel garanterats. Men det inflytandet har varit något formellt — inte reellt. Skälet till att det har varit formellt är att man inte har gett löntagarrepresentanterna likvärdiga arbetsmöjligheter med övriga styrelseledamöter. Om man skall verka i en styrelse skall man också kunna verka fullt ut. Tittar vi på övriga ledamöter i våra företagsstyrelser finner vi att de som regel — en regel som säkert nästan är utan undantag — har möjligheter att syssla med sitt uppdrag på ett helt annat sätt än de som kommer från löntagarna har. Det är av avgörande betydelse att löntagarrepresentanterna — för att kunna bedöma frågorna — också får samma möjligheter som andra styrelseledamöter. Det har funnits ett avtal mellan å ena sidan LO och PTK, och å andra sidan SAF, med rekommendation till företagen att träffa avtal om inrättande av löntagarkonsulter, men det har inte gett några som helst resultat. Meningen var att förhållandena skulle förbättras genom MBL, men vi vet alla att MBL uttunnades väldigt hårt genom riksdagsbeslutet. På den statliga och koope rativa sidan har man klarat ut de här frågorna, men inte på den privata sidan. MBL-förhandlingarna mellan LO, PTK och SAF, som man nu också har drivit, går väldigt trögt. Skälet till det är naturligtvis att SAF inte känner något som helst tryck när det gäller att klara ut de här frågorna. Det trycket skall givetvis komma från den här församlingen — riksdagen — och även från regeringen. Jag tror att vi inte kan förvänta något som helst avtal som resultat av dessa förhandlingar. Därför är det nödvändigt att riksdagen gör något. Avslutningsvis framhåller utskottsmajoriteten att förslag till en ny förtroendemannalag föreligger i form av en lagrådsremiss som ännu inte resulterat i någon proposition till riksdagen. Där finns förslag om viss reglering av de fackliga organisationernas rätt att anlita konsulter på det ekonomiska området. Jag vet inte vad man lever i för värld när man skriver detta. Det här utskottsbetänkandet är undertecknat den 4 maj. Man borde, när man följt debatten om den lagrådsremissen, ha gjort klart för sig att det inte skulle komma att framläggas någon proposition. Det här har varit ett långt lidandes historia. Den förra regeringen — trepartiregeringen — presenterade en lagrådsremiss som man sedermera icke lade fram — efter mycket hård kritik från både LO och TCO. Det var vid det tillfället som LO-ordföranden sade: Går man fram med det förslaget är det en krigsförklaring mot den fackliga rörelsen. TCO ställer frågan vem på SAF som skrivit förslaget. — Detta betyder att vi kan vara på det klara med en sak, nämligen att vi inte kommer att få något förslag till ny förtroendemannalag under en folkpartistisk regering. Jag tror inte att vi kommer att få en förtroendemannalag som ger löntagarna vad de vill ha ut av en sådan under en borgerlig regering över huvud taget. Med detta vill jag yrka bifall till den reservation som socialdemokraterna fogat till det här betänkandet, alltså reservationen om lagstiftning beträffande löntagarkonsulter. För dem i kammaren som är löntagarrepresentanter borde ändå följande stå klart: Skall vi ha styrelserepresentation för löntagarna är det viktigt och vettigt att också ge dem möjlighet att på ett reellt sätt representera sina kamrater i styrelserna.

Herr talman! I det betänkande som nu är aktuellt behandlas två motioner som berör de anställdas inflytande i företagen. Stor enighet råder om nödvändigheten och riktigheten av att de anställda får ett ökat inflytande i företagen. Den fråga som tagits upp i den socialdemokratiska partimotionen berör de anställdas möjligheter att utnyttja löntagarkonsulter. Socialdemokraterna i utskottet har följt upp motionen och reserverat sig för ett bifall till densamma. Inom utskottsmajoriteten har vi den uppfattningen att resultatet av pågående förhandlingar om ett medbestämmandeavtal mellan SAF och de anställdas organisationer bör avvaktas, innan riksdagen vidtar några åtgärder. Möjligheterna för de anställda att få anlita egen ekonomisk expertis regleras, som Lars Ulander sade, i dagsläget genom en rekommendation i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Med detta som bakgrund anser vi inom utskottsmajoriteten att det i dagsläget inte finns anledning att göra något uttalande från riksdagen om lagstiftning, för den händelse att frågan inte skulle lösas på ett tillfredsställande sätt. Enligt vår uppfattning bör man avvakta förhandlingarna, som brukligt är, innan man gör några uttalanden om en eventuell lagstiftning. Jag tycker det är felaktigt att inta en så pessimistisk ståndpunkt som vad Lars Ulander gjorde från denna talarstol, när han menade att det föreligger en mycket stor risk att det inte skulle kunna träffas något avtal på detta område. Det är angeläget och viktigt att betona att man, eftersom förhandlingarna pågår, bör avvakta resultatet av dessa innan man vidtar några andra åtgärder. Dessutom pågår inom regeringens kansli arbetet på en ny förtroendemannalag. I viss utsträckning kommer också denna lag att reglera de fackliga organisationernas rätt att anlita ekonomiska konsulter för att ge de anställda ett bättre underlag för ställningstaganden i angelägna frågor. Lars Ulander hade inte heller på denna punkt någon större förhoppning om att det skulle komma något förslag inom den närmaste tiden. Alla vet vi att den lagrådsremiss som utarbetats utsattes för en mycket hård kritik både från SAF och från de fackliga organisationerna. Därför är det naturligt att regeringer. tar kontakter med parterna på arbetsmarknaden innan den lägger fram något förslag till riksdagen. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande 1978/79:38.
Herr talman! Arne Fransson säger att vi skall avvakta de pågående förhandlingarna. Dessa har förts under mycket lång tid. Om det visar sig att man på den vägen kommer fram till ett resultat, skulle det fortsatta arbetet dock inte på något sätt förhindras av ett bifall till vår reservation. Tvärtom skulle man via ett sådant beslut kunna främja dessa förhandlingar. Jag är personligen mycket pessimistisk när det gäller möjligheten att förhandlingsvägen klara de här frågorna. Det finnns inte, som jag sade i mitt tidigare anförande, några påtryckningsmedel i form av en riksdagsmajoritet och en regering som står på löntagarnas sida. Sedan kommer Arne Fransson in på frågan om en ny förtroendemannalag och talar om att det pågår ett sådant arbete i regeringens kansli. Ja, det har det gjort väldigt länge — i snart tre år. Det har också därifrån släppts upp två försöksballonger, som visat sig inte vara någonting annat än just försöksballonger. Därför tror jag, Arne Fransson, att vi kan enas om att det inte kommer någon proposition i vår — det är f. ö. för sent. Rolf Wirtén har klagat bittert över att han inte fått förståelse för sin inställning i den här frågan hos löntagarorganisationerna när han lade fram sitt senaste ”verk”. Därför tror jag inte att vi skall hoppas på att den här regeringen kommer att åstadkomma någon lösning — jag har över huvud taget ingen förhoppning om någon för löntagarna positiv lösning från någon borgerlig regering.
Herr talman! Jag tror inte att ett riksdagsuttalande om inrättandet av löntagarkonsulter kan föra den här frågan så mycket längre framåt, då det — som jag sade i mitt tidigare anförande — pågår förhandlingar mellan SAF och de fackliga organisationerna. Eftersom dessa förhandlingar, såvitt jag vet, inte har strandat tycker jag att det är angeläget att de får fullföljas. Vi bör alltså avvakta det resultat som man vid dessa överläggningar så småningom kommer fram till.
Herr talman! Jag förstår inte det sista Arne Fransson sade. I vår reservation står det på följande sätt: ”För den händelse denna fråga inte på ett tillfredsställande sätt kan lösas avtalsvägen bör regering och riksdag snabbt föranstalta om lagstiftning.” Om vi antar det uttalandet skulle det givetvis bidra till en snabb och tillfredsställande lösning av frågan lagstiftningsvägen, om man inte kan klara den avtalsvägen. Därom borde vi ändå kunna vara överens.

Herr talman! Jag tillhör utskottsmajoriteten och instämmer självfallet i Arne Franssons yrkande. Jag skulle emellertid här i kammaren vilja markera min personliga tveksamhet inför principen om arbetstagarkonsulter. Inte minst därför att jag hyser en liten förhoppning om att det hos socialdemokraterna och Lars Ulander finns en vilja att ta sig en extra funderare kring själva principen med löntagarkonsulter. Jag har själv goda erfarenheter av detta slag av verksamhet. Men lika väl som Lars Ulander vet jag att det råder brist på kunskaper hos många fackliga representanter och även hos mig när det gäller insatser i den vanliga klubbverksamheten på arbetsplatser och företag. Vi har ändå på min arbetsplats haft nytta av våra konsulter. Jag skulle emellertid vilja fråga Lars Ulander och de övriga socialdemokraterna vilka som principiellt sett skall svara för det fackliga arbetet, ha hand om det och sköta det. Vilken grundprincip bör gälla för detta? Jag tror att Lars Ulander delar min uppfattning att det bör vara de anställda på arbetsplatserna. Det bör vara de anställda i företaget eller i den statliga eller kommunala institutionen. Det här hänger också litet ihop med principen om ansvarstagandet. Att vara facklig förtroendeman ställer stora krav på ansvarstagande. Jag tänker då inte här, Lars Ulander, bara på det ansvar som jag har i egenskap av klubbordförande eller över huvud taget som facklig funktionär i klubben på arbetsplatsen för mina egna klubbmedlemmars anställningstrygghet, löneutveckling och anställningsförhållanden. Det gäller nämligen här ett mycket tungt och stort ansvar som man har, och det tror jag att jag kan få instämmande uti. Men den anställde som samtidigt är facklig förtroendeman bör — och gör det också — känna ett ansvar för både arbete och kapital, dvs. för företaget i dess helhet och för företagets fortbestånd, vilket naturligtvis i sin tur är ett slags ansvar för de anställdas trygghet. Det betalas i dag ut ganska stora summor till arbetstagarkonsulter, och det är säkert väl använda pengar. Men tänk er att de pengarna i stället kunde användas till att utbilda de fackliga förtroendemännen i ett företag i de företagsekonomiska frågorna och på andra för företaget betydelsefulla ämnesområden. Som exempel kan jag nämna att ett företag med 8 000-9 000 anställda har en kostnad på ca 100 000 kr. för konsulter. Tänk om vi i stället kunde använda dessa pengar till att utbilda de fackliga förtroendemännen, ge dem en riktigt rejäl utbildning i företagsekonomi. Det skulle på sikt vara mycket lyckligt dels för facket, dels — och inte minst — för företaget. Där har vi i stort sett samma mål. De fackliga förtroendemännens möjligheter att anlita ekonomisk expertis finns redan i företagen. Det är bara det att vi inte använder oss av de möjligheterna på det sätt som vi skulle kunna göra. Det kan inte finnas någon verkställande direktör i dag som kan neka de fackliga organisationerna total insyn i företagets ekonomi. Det är ju bara att läsa i medbestämmandelagen 19 § för att förvissa sig om detta. Skulle en verkställande direktör neka, dvs. bryta mot medbestämmandelagen, får han ta de rättsliga konsekvenserna. Jag är ganska övertygad om att flertalet och för varje dag allt fler företagsledare bidrar med all den ekonomiska expertis som finns inom företaget.
Herr talman! Alf Wennerfors började med att säga att han var överens med Arne Fransson i det som denne sagt. Sedan sade Alf Wennerfors vad han tyckte. Det skulle vara intressant att höra om Arne Fransson är överens med Alf Wennerfors. Det är ju inte bara den ena parten som skall var överens utan även den andra, och här är jag inte så säker på att båda är det. Jag skall inte ta upp någon stor diskussion med Alf Wennerfors. Vi är naturligtvis oense i det mesta vad beträffar den här biten. Men när Alf Wennerfors kommer in på frågan om vem som skall svara för den fackliga verksamheten och när han ställer det som motpol till löntagarkonsulterna, frågar jag mig: Vad gör man i ett utskott i riksdagen? Vi har mycket skicklig expertis, men jag förutsätter ändå att det är av riksdagen utsedda ledamöter som svarar för betänkandenas innehåll och utformning. Den tekniska biten och kunskaper runt omkring plockar vi åt oss från annat håll. Detsamma gäller för den fackliga verksamheten. Jag förstår inte hur man kan ha den uppfattningen om man har verkat fackligt över huvud taget. Det är klart att vi måste — var vi än befinner oss i livet —se till att vi skaffar oss kunskaper på de områden där vi saknar sådana. Det gör vi genom att se till att vi får bästa tänkbara stöd. När det sedan gäller kostnaderna för konsultverksamheten och att få en motpol till utbildningen går jag inte in på det resonemanget. Det får stå i protokollet och användas i skolningen i hur man inte kan resonera. Det är en omöjlighet att ta den diskussionen på det sättet. Alf Wennerfors säger att det kostar flera hundra tusen att utnyttja konsulterna, vilket man skulle kunna lägga på utbildningen. Ja, det är klart att vi behöver båda delarna om vi skall få en fungerande verksamhet.
Herr talman! Får jag bara fråga Lars Ulander om han möjligen skulle kunna tänka sig att dela min uppfattning, att fackligt arbete rent principiellt i första hand bör grunda sig på de anställda på arbetsplatsen eller i företaget?
Herr talman! Det går inte att resonera på det sättet. Det fackliga arbetet måste naturligtvis ha arbetsplatsen som bas, men vilka som skall utföra det fackliga arbetet är en fråga om var de bästa kunskaperna finns och var man kan få det bästa fackliga arbetet utfört. Det borde ju även Alf Wennerfors förstå.
Herr talman! Det är synd att inte en så framträdande facklig representant som Lars Ulander kunde svara ja på min fråga. Jag tycker att det borde vara alldeles naturligt att vi är överens om att det fackliga arbetet i första hand bör grundas på de anställda på arbetsplatsen. Jag sade i mitt anförande att jag var tveksam i den här frågan, eftersom den är mycket komplicerad. Men om man i första hand grundar det fackliga arbetet på de anställda kan jag mycket väl tänka mig att man tar hjälp av ekonomisk expertis, även utifrån. Min grundidé är alltså att den fackliga förtroendemannen skall vara anställd i företaget och där dra nytta av all den ekonomiska expertis som finns i ett företag. Om man därutöver behöver det, kan man mycket väl ta hjälp utifrån. Men den fackliga verksamheten bör inte ha den grunden. Det var det jag ville komma fram till, och det är därför som jag är tveksam till principen om arbetstagarkonsulter. Jag vill gärna säga till Lars Ulander att jag för ett par dagar sedan träffade ombudsmän, som är socialdemokrater och bär den röda nålen och som delar min principiella tveksamhet beträffande arbetstagarkonsulter.
Herr talman! Alf Wennerfors kastar sig litet hit och dit i diskussionen. Jag vill bara säga att det bör vara den fackliga organisationens angelägenhet att klara av huruvida organisationen skall ha sin bas på arbetsplatsen eller om man skall ha en annan uppbyggnad. Att Alf Wennerfors tycker att det är synd att jag som företrädare för en facklig organisation har den uppfattning jag har tyder bara på att han inte känner till förhållandena på arbetsmarknaden. Inom mitt fack — byggfacket — skulle det vara omöjligt att verka på det sätt som Alf Wennerfors här talar om, och då får man hantera frågorna från en annan utgångspunkt. Får jag till slut bara säga att det kanske skulle vara lämpligt att använda en del av anslagen för facklig skolning för några av dem som sitter i riksdagen och sysslar med dessa frågor.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta diskussionen längre. Jag har nått mitt syfte: jag har anmält min tveksamhet, och jag har fått Lars Ulander att fundera vidare på detta.
Herr talman! När jag hörde Alf Wennerfors tala om löntagarkonsulter kände jag mig tvingad att begära ordet. Jag gjorde det inte för att försöka få Alf Wennerfors att fundera vidare på dessa frågor — det tror jag är omöjligt. Jag har vid flera tillfällen hört Alf Wennerfors synpunkter på de här frågorna och varje gång varit lika förundrad. En så fundamental brist på kunskap om hur facklig verksamhet fungerar i det verkliga livet har man sällan skådat. Alf Wennerfors har rätt att känna tveksamhet inför möjligheten för de fackliga organisationerna att utse löntagarkonsulter för att granska verksamheten. Men när han samtidigt ifrågasätter de fackliga organisationernas ambitioner och vilja att i första hand skaffa sig kunskaper om sitt eget företag genom egna fackliga förtroendemän, där så är möjligt, tycker jag att det blir mer än egendomligt. Faktum är ju att den fackliga verksamheten baserar sig på att man i största möjliga utsträckning använder de anställda i företagen och de fackliga förtroendemännen för att hävda medlemmarnas intressen. Förhoppningsvis är det så att medlemmarna och de anställda, som Alf Wennerfors så älskvärt uttrycker det, är samma människor. Det har litet med organisationskunskap att göra när man uttalar sig i sådana frågor. Exemplen som visar nödvändigheten av att facket kan tillsätta en löntagarkonsult är så många att det knappast torde föreligga någon anledning att sätta detta i fråga. Jag skall säga namnet på ett företag, så tror jag att alla begriper vad jag menar: Luxor.
Herr talman! Jag känner mig naturligtvis helt krossad av Sivert Anderssons sätt att beskriva mina kunskaper i och mitt intresse för dessa frågor. När man i en diskussion går ut på det sätt som Sivert Andersson gjorde är det oerhört svårt att föra en saklig debatt. Jag hoppas att de som inte har hört det lilla replikskiftet mellan Lars Ulander och mig men som får höra talas om det eller plötsligt får läsa någonting om det i några fackliga tidningar — vilket jag brukar få göra efter det att jag har deltagit i riksdagsdebatter — läser hela debatten i snabbprotokollet. Då kanske de inser att det inte riktigt är så som Sivert Andersson vill ge sken av. Jag tycker att det är tråkigt när en kollega i kammaren bär sig åt på detta sätt.

Herr talman! Det är inte ofta man fogar reservationer till ett uppskovsbetänkande, men i det här fallet anser vi socialdemokrater att vi måste reservera oss. Bestämmelsen om att slopa maximeringen av bötesstraffet i samband med olagliga strejker anser vi nämligen att vi måste föra fram så ofta vi kan i den här kammaren ända tills vi får en ändring till stånd. Alla vet att det var den 2 juni 1976 som riksdagen fattade beslut om MBL och att det då förekom lottdragningar. Vi förlorade och de borgerliga vann vid lottdragningen på den här punkten. Jag behöver inte upprepa de argument som användes vid det tillfället och som vi har använt i många debatter här i kammaren därefter, utan jag nöjer mig med, herr talman, att yrka bifall till den reservation som är fogad till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 42.

Herr talman! Det blir allt vanligare att behandlingen av motioner som avlämnats under den allmänna motionstiden uppskjuts till höstriksdagen. Det kan naturligtvis vara försvarligt i vissa fall, bl.a. med hänsyn till ett uppgjort tidsschema. Men det är samtidigt ett belägg för en dålig planering av riksdagens arbete. Detta förfarande kan också användas i syfte att undgå debatt i väsentliga frågor speciellt inför ett nära förestående val. Säkerligen är många väljare intresserade av var de olika partierna står i vissa frågor.

Det kan gälla kamp för högre löner, det kan gälla krav på bättre arbetsmiljöer o. d.

De borgerliga partierna var helt eniga om denna ändring. Som Bengt Fagerlund redan nämnt vann borgarna genom lottdragning. Säkert vill många jobbare veta om dessa partier fortfarande hävdar denna uppfattning. Socialdemokraterna har krävt en återgång till de gamla bestämmelserna från 1928 om att skadeståndsbeloppet skall vara maximerat till 200 kr. Vpk har i ett flertal motioner krävt att deltagande i arbetskonflikt inte skall kunna leda till skadestånd för vare sig den enskilde arbetaren eller facket, och att det inte skall kunna åberopas som skäl för att avskeda eller säga upp en arbetare. Nog vore det väl både värdefullt och välgörande att före valet få klarhet i var partierna står i dessa för arbetarna så väsentliga frågor. En annan fråga som måste anses mycket betydelsefull för alla arbetare är frågan om permitteringslön och andra anställningsförmåner som enligt lagen om anställningsskydd utgår efter viss tids permittering. LO-kongressen har krävt att permitteringslön och andra anställningsförmåner skall utgå omedelbart då någon drabbas av permittering. Vänsterpartiet kommunisterna har vid ett flertal tillfällen motionerat om att lagen om anställningsskydd skall ändras så att LO-kongressens krav tillgodoses. Hittills har samtliga övriga riksdagspartier röstat ner vpk:s krav om lagändring på den punkten. Vpk har även i år motionerat i det ärendet. I motion 291 reser vi på nytt kravet på att permitteringslön och andra anställningsförmåner skall utgå från första permitteringsdagen. Det är säkerligen av stort intresse för alla arbetare var partierna står i denna fråga. Många vill säkert före valet veta vilka partier som ställer sig bakom LO-kongressens krav när det gäller permitteringslön m.m. Det är av särskilt intresse hur socialdemokratin ställer sig till detta LO-krav. Tidigare har SAP avvisat detta vpk:s krav. Jag tror att det är av stort värde att SAP deklarerar hur man kommer att ställa sig till kravet om permitteringslön från första permitteringsdagen. Herr talman! Med det här korta anförandet yrkar jag bifall till reservationen. Därutöver yrkar jag avslag på utskottets hemställan såvitt avser förslaget, att behandlingen av motion nr 291 av Lars Werner m.fl. om
Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet har i likhet med andra utskott hemställt att riksdagen måtte besluta att ett antal ärenden skall uppskjutas till nästa riksmöte. Utskottet är helt enigt på alla punkter, med ett undantag. På en punkt har socialdemokraterna anfört en reservation. De anser att vi borde behandla den kommunistiska motionen 1039 och den socialdemokratiska motionen 666, som båda berör maximiregeln för enskild arbetstagares skadeståndsskyldighet vid olovliga konflikter. Skälet till att utskottsmajoriteten inte har biträtt socialdemokraterna i utskottet i deras önskemål är två: Det första skälet för att skjuta upp ärendet är den stora ärendemängd som präglar denna vårriksdag. Det andra skälet är att riksdagen tog ställning till samma fråga för mindre än sex månader sedan, dvs. under detta riksmöte. Under denna tid har ju inte inträffat någonting som har framställt frågan i ny dager.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
Herr talman! När Elver Jonsson säger att riksdagen har behandlat det här ärendet för så kort tid sedan att det därefter inte har inträffat någonting som ger anledning till att diskutera det igen, förstår jag att åtminstone han inte följer med vad som händer på den svenska arbetsmarknaden i dag. Han har inte tagit del av alla dessa mål i arbetsdomstolen där man har dömt ut höga skadestånd av dem som har tvingats ut i strid utan att ha rätt enligt lag eller avtal till det. Han har heller inte läst alla dessa krav som man från arbetsköparhåll har rest på väsentligt högre skadestånd än vad som har dömts ut tidigare och vad som exempelvis skulle gälla, om man hade gått efter den gamla regeln om 200 kr. Naturligtvis är det väl inte att begära av en representant för den borgerliga regeringen att han så noga skulle följa just de här problemen. Man har ju varit så rörande enig om att det verkligen skall vara på det här sättet. Man skall kunna döma ut sådana skadestånd —-som centerledaren uttryckte det och som de övriga borgerliga partierna instämde i — att det skall svida i skinnet på den som vågar eller tvingas ta kamp utanför lagens råmärken.
Herr talman! Innan jag accepterar Karl Hallgrens tes att jag inte skulle känna till det här så noga skulle jag vilja ställa frågan: Hur många mål har lett till högre skadestånd sedan i november?

Herr talman! Jag har bara en kort kommentar till civilutskottets betänkande nr 36. Min bedömning av fastighetsdatasystemet från åren 1972 och 1973 står sig än i dag. Det är oroande att de grundläggande frågorna om reformen ännu inte blivit klarlagda. Utskottet säger nu att det inte går in på en omprövning av förra årets principbeslut, varefter utskottet, såvitt jag förstår, föreslår ett beslut i delningsfrågan som går stick i stäv mot detta uttalande. Det är ingen överdrift att påstå att här i riksdagen råder osäkerhet, nästan rädsla, för hanteringen av beslut om de mycket stora statliga datasystemen. Detta kan delvis bero på att vi inte kunnat enas om en fungerande avvikelserapportering. Vi tar i riksdagen principbeslut om datasystem. Under konstruktionstiden ändras planerna, och därvid uppdagas nya, dessförinnan oupptäckta konsekvenser. I många fall blir resultatet endast ett hjälplöst konstaterande att om vi i riksdagen kunnat förutse dessa konsekvenser, hade vi aldrig tagit det inledande principbeslutet. Detta gäller i allra högsta grad riksdagens beslut om fastighetsdatasystemet. Men ansvaret får vi ändå ta på oss, ansvaret för de konsekvenser som myndigheterna borde insett och i lämplig form anmält för regering och riksdag. När nu civilutskottet skriver att en delning av fastighetsdatasystemet är en i praktiken oåterkallelig bindning, så uppfattar jag det som ett förtvivlat försök att i någon mån bibehålla det reella beslutsinflytandet. Det skall inte än en gång glida i väg från riksdagen. Utskottet vill undvika ännu ett principbeslut som tolkas som ett mandat att bygga vidare, oavsett vilka i dag oförutsedda konsekvenser som uppdagas under de kommande åren. Det är sympatiskt, men faktum är att det finns mer konstruktiva vägar. Om något är olyckligt för alla inblandade parter, så är det en fortsättning av den nuvarande situationen: inga beslut och ingen vägledning för framtiden. Lantmäteriverket har nu beräknat att en del av arbetet med fastighetsdatareformen kommer att vara färdigt först på 2000-talet. Vi kommer därför att ha olika nivåer av reformstatus inom landet under överskådlig tid. Vi måste lära oss att acceptera detta, att reformer inte alltid omedelbart medför en vacker, intellektuellt motsägelsefri rikslikformighet. Jag förstår civilutskottet. Att nu oåterkalleligen fixera en viss rikslikformighet någon gång in på 2000-talet skulle ge fullt motiverad beslutsvånda. Riksdagen bör vägra, om sådana krav ställs på oss. Som jag påpekade redan 1973 är rationaliseringen av de delar av landet som får vänta på datorisering lika angelägen som stridsfrågan om driftsystem 1. Jag påpekade då att det var fullt möjligt att införa flera av detaljerna i datasystemet redan i det manuella systemet, exempelvis den rationaliseringen att två kanslister får handlägga trivialärenden utan lagfaren jurist. Trepartiregeringen beslöt om detta på prov i tio tingsrätter. Det finns fler sådana uppslag som berör blanketter, skrivautomater och annan vardagsrationalisering. Det konstruktiva och viktiga i detta är att vi accepterar det nuvarande manuella systemet som något faktiskt, som något värt eftertanke —och inte som något som så fort som möjligt, eller rättare sagt ett antal år efter nästa sekelskifte, skall kastas över bord. Vi måste uppfatta stora reformer som något kontinuerligt, något fortlöpande som riksdagen kontrollerar, etappbeslut för etappbeslut. Och om civilutskottet sätter i första rummet en bibehållen framtida möjlighet att efter fritt val separera eller slå samman fastighetsregisterdatasystemet och inskrivningsregisterdatasystemet, så skall utskottet skriva det. Det är fullt tekniskt möjligt. Datatekniken är följsam. Det är möjligt att det går att genomföra inom rimliga kostnadsramar. Men gratis blir det inte. Organisation, lagstiftning och datasystem måste på lång sikt ha samma gränser. Vi kan inte ha en gränsdragningsprincip för organisationen inom fastighetsregistreringsoch inskrivningsväsendet och en annan för datasystemet — inte på lång sikt i varje fall. De tidigare åtskilda regelverken för de två delarna har på några punkter börjat sammanslås. Det är helt följdriktigt. Regelverk och datasystem är två sidor av samma sak. Ett gemensamt datasystem kommer att medföra att regelverken långsamt glider ihop till ett lagstiftningskomplex, oavsett om vi här i riksdagen vill ha det så eller inte. Vi skall inte använda driftsystem 1 och den olyckliga malträterade centralnämnden för fastighetsdata som ställföreträdande slagpåse för den nästa tabubelagda huvudfrågan: Skall ansvarsgränserna dras så att vi har två organisationer, två regelverk och två datasystem, eller skall vi slå samman dessa, långsiktigt sett? I dag har vi än det ena, än det andra. Det är detta, och endast detta, som hela tiden genererar konflikter, utredningar och oändligt stora kostnader. Samhället behöver ett väl fungerande fastighetsregisteroch inskrivningsväsende. Detta är en praktisk fråga utan politiska övertoner. Det är däremot av stort politiskt intresse om systemets ekonomiska konsekvenser blir orimliga. Det är därför beklagligt att utskottet inte anger någon konstruktiv vägledning för framtiden.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig hur jag bedömde sysselsättningsläget när avsteg gjordes från gällande regler för statlig upphandling av Stallbackabron och om jag anser att regeringens bedömning varit riktig. Upphandlingen av Stallbackabron har tidigare varit uppe till diskussion i kammaren i anledning av en fråga som besvarades av statsrådet Bondestam. Regeringens beslut om upphandling av bron skedde mot bakgrund av de i riksdagen väl dokumenterade problemen inom svensk varvsindustri. Om dessa inte hade varit så omfattande skulle ett beslut om upphandling inte ha fattats och brobygget således inte blivit tidigarelagt med särskilda medel.

Herr talman!

Jag vågar efter att ha lyssnat till det och läst det säga att regeringens agerande när det gäller upphandlingen av Stallbackabron är både oansvarigt och felaktigt, och jag vågar också säga att det strider mot gällande regler för upphandling. 1977 tillsatte statsrådet Turesson en arbetsgrupp. 1978 fanns en rapport från den gruppen, och i februari 1978 uppdrog regeringen åt statens vägverk att upphandla de broar med en bärande konstruktion av stål som gruppen hade föreslagit. I april 1978 — då var således Bo Turesson kommunikationsminister — översände statens vägverk anbudshandlingar för Stallbackabron till AB Järnmontering. Av följebrevet framgår att avsikten med att utföra bron i stål Nr 150 är att främja sysselsättningen för bl.a. den inhemska verkstadsoch varvsindustrin. Anbudstiden utgick den 23 augusti. Så föll regeringen Fälldin, och regeringen Ullsten tillträdde den 13 oktober. Om upphandlingen 13 dagar senare uppdrog den nya regeringen åt statens vägverk att fullfölja för byggandet av Mekanförbund uppvaktade givetvis då kommunikationsdepartementet, och man fick därvid beskedet att det beslut som statsrådet Anitha Bondestam hade ansvaret för hade fattats efter samråd med Rolf Wirtén och Erik Huss. Anitha Bondestam har också här i riksdagen, vilket arbetsmarknadsminis tern sade i sitt svar, hänvisat till att det var sysselsättningspolitiska bedömningar som gjorde att man frångick de regler som normalt gäller för När det gällde det beslut som regeringen här hade att fatta och som normalt skall baseras på gällande regler ansåg regeringen att det för denna upphandling förelåg särskilda skäl för att frångå reglerna. De särskilda skälen angavs vara sysselsättningspolitiska. För Järnmontering har detta inneburit att man nu varslar om nedläggning. Man har dessutom fått låna ut arbetskraft till varven, som är översysselsatta och inte haft möjlighet att med ordinarie arbetskraft fullfölja det här arbetet. Jag frågade arbetsmarknadsministern vilka sysselsättningspolitiska bedömningar det var som Anitha Bondestam hänvisade till här i kammaren och som låg till grund för att regeringen frångick vanliga regler för upphandling i det här fallet, regler som dessutom innebar att man frångick vad Bo Turesson hade förutsatt och skickat ut meddelande om när det gällde anbudshandlingarna. Jag fick inget svar på den frågan.
Herr talman! Själva upphandlingsfrågan har varit föremål för debatt tidigare här i kammaren, och jag har ingen anledning att för min del ta upp den nu. Men det står helt klart att anledningen till att man lade ut de här beställningarna var den allmänna situation som rådde inom verkstadsoch varvsindustrin. Den var som Ingrid Sundberg helt riktigt påpekar pressad. Här har alltså lagts ut beställningar på fyra broar. Endast en av dessa fyra har gått till varven. De övriga har lämnats till andra entreprenörer. Låt mig också säga, herr talman, att jag har tagit del av debatten vad gäller situationen för AB Järnmontering och mottagit uppvaktningar. Vi har diskuterat problemen med både personal och företagsledning liksom med arbetsmarknadsverkets centrala och regionala personal. Jag tror att det finns möjligheter att lösa upp också den knuten. Men det som är avgörande här är naturligtvis att vi har gått in för att rädda sysselsättningen i en rad företag som var mycket nära att tvingas friställa personal. Därför var den här fördelningen nödvändig.
Herr talman! Statsrådet säger att fördelningen var nödvändig. Min fråga gällde om statsrådet tyckte att den var riktig. Den kan inte vara riktig, när Järnmontering under vintern har fått en förfrågan från Öresundsvarvet i Landskrona om man kunde hjälpa till med diverse utrustningsarbeten genom att låna ut personal — så har också gjorts, vilket jag redovisade tidigare. Än märkligare är det som står att läsa i Talröret, Öresundsvarvets personaltidning, i samband med att man där redogör för att företaget tillsammans med Cityvarvet lämnat in anbud på att tillverka och montera Stallbackabron. Facket i Järnmontering får alltså läsa följande i Talröret: ”Eftersom vi har full sysselsättning på varvet, utreder vi för närvarande detaljerna kring utförande och montage, kommenterar Torsten Lundgren, chef för ansvarsområdet Industri.” Detta uttalande offentliggörs i en tid när man praktiskt taget inte har någon sysselsättning i Järnmontering, när Järnmontering lånar ut arbetskraft till AB Svenska Varv. Jag är glad över det positiva besked som statsrådet här har lämnat till AB Järnmontering, men jag vill att statsrådet svarar på det som min fråga gällde: Vilka sysselsättningspolitiska bedömningar gjorde regeringen, som fick den att frångå gällande regler för upphandling? Anitha Bondestam redovisade detta i ett svar på en fråga till Rolf Clarkson. Anitha Bondestam kan väl inte bara stå här och säga att de sysselsättningspolitiska bedömningarna är gjorda av henne. Det har dessutom meddelats att statsrådet Wirtén deltog i den bedömningen.

Herr talman! Ingvar Svanberg har frågat industriministern om han anser en redogörelse från Statsföretag AB om vidtagna åtgärder för att skapa sysselsättning i Pajalaområdet vara tillfredsställande och, om så inte är fallet, vilka vidare åtgärder industriministern avser att vidta för att söka komma till rätta med det synnerligen otillfredsställande sysselsättningsläget i Pajala kommun. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. År 1976 åtog sig Statsföretag AB att, företrädesvis via Svetab, söka finna andra industriprojekt än Kaunisvaaraprojektet, som skulle kunna ge sysselsättning i Pajalaområdet. I en skrivelse den 20 december 1978 har Statsföretag AB redovisat resultatet av sitt arbete genom att till industridepartementet översända en rapport från Svetab om vissa aktiviteter som detta bolag bedrivit Svetab redogör i rapporten för ett tiotal förslag till sysselsättningsskapande Fredagen den industriprojekt. I endast ett fall, Strömsnes AB, har en etablering kunnat ske i 18 maj 1979 Pajala. Företaget tillverkar komponenter till gruvindustrin och har drabbats hårt av de senaste årens minskade efterfrågan på järnmalm. F. n. sysselsätts 21 anställda med rådrumsbeställningar från arbetsmarknadsverket. Jag anser därför att Svetabs ansträngningar att skaffa ny industrisysselsättning till Pajala tyvärr inte har givit de resultat som är nödvändiga mot bakgrund av sysselsättningsförhållandena i området. Statsföretag AB har därför ånyo ombetts att medverka till att lösa sysselsättningsproblemen genom nyetablering av industriell verksamhet i Pajala. Sysselsättningsläget i Pajala är fortfarande synnerligen ansträngt, antalet arbetstillfällen har fortsatt att minska och arbetslösheten har ökat de senaste åren. Pajala hör till landets regionalpolitiskt mest utsatta kommuner och Pajalaområdet är därför ett av de områden som i första hand måste prioriteras när det gäller behovet av ny sysselsättning. Betydande arbetsmarknadspolitiska åtgärder har satts in i Pajala kommun. Regeringen kommer även i fortsättningen att utnyttja de möjligheter som ryms inom arbetsmarknadspolitiken till både kortsiktiga och långsiktiga insatser. De beredskapsarbeten som pågår inom skogsvård, vägbyggnad och serviceutbyggnad har givetvis även långsiktiga positiva effekter utöver den sysselsättning de ger för dagen. Det tyngsta inslaget i regeringens ansträngningar att förbättra sysselsättningsläget i Pajalaområdet anser jag dock vara de regionalpolitiska insatserna. Under våren har regeringen förelagt riksdagen förslag om tre omfattande regionalpolitiska program som innebär möjligheter till förstärkta direkta och indirekta insatser i Pajala. Jag vill nämna några exempel. I propositionen om förbättrat fraktstöd föreslås bl.a. inrättande av en sjätte fraktzon för Tornedalen, ett förhöjt maximibidrag till 50 96 samt sänkta avståndsoch viktgränser. Den regionalpolitiska propositionen innehåller bl.a. förslag till en mycket kraftig förstärkning av sysselsättningsstödet liksom en permanentning av det statliga stödet till byggande av kommunala industrilokaler och utvidgade möjligheter att använda det s.k. offertstödet. Det s.k. Norrbottenspaketet, som nyligen antogs av riksdagen, innehåller bl.a. förstärkning av det särskilda anslaget för upprustning av jordoch skogsbruk och en förstärkning av forskningsoch utvecklingsresurserna hos tekniska högskolan i Luleå samt inrättande av en forskningsstation för gruvbrytning i Kiruna. Jag vill dock särskilt betona ett av förslagen i Norrbottenspaketet. Regioninvest i Norr AB får en kraftig förstärkning av sina resurser. Detta företag har på kort tid blivit ett betydelsefullt inslag i strävandena att förbättra sysselsättningsläget i Norrbotten. Jag förutsätter att Regioninvest med sina förstärkta resurser kommer att kunna öka sina ansträngningar att bidra till att lösa sysselsättningsproblemen i Norrbottens inland och därmed även i Pajala. Därutöver pågår f. n. förberedelser för vissa mindre företagsetableringar i Pajala.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på den fråga jag riktat till industriministern. Jag vill hoppas att det förhållandet att det är arbetsmarknadsministern som svarar inte innebär att regeringen bedömer Pajala sakna varje som helst förutsättning att få ett naturligt näringsliv och därför har överlämnat det till arbetsmarknadsmyndigheter för nödhjälpsarbeten för stunden. — Jag har självfallet ingenting emot att diskutera frågorna med arbetsmarknadsministern som person! Jag ställde min fråga på grund av att Statsföretag redan 1976 fick i uppdrag att söka finna andra sysselsättningsmöjligheter för Pajala när inte Kaunisvaarautbyggnaden kunde komma till stånd. Jag fann den rapport ganska upprörande som man avlämnade och som i stort sett innebär en förteckning över ett antal projekt som inte går att etablera i Pajala — och då ger man upp. Jag är därför glad att också arbetsmarknadsministern säger att han inte finner detta tillfredsställande. Det finns ett ännu mer flagrant exempel: Pajala kommun har inte fått annat än den rapporten sedan 1978. Jag ställde frågan i torsdags. I måndags fick Pajala kommun en skrivelse från Statsföretag, som egentligen är en kopia av ett brev från industriminister Huss till Statsföretag, där han betonar att man också skall försöka använda Regioninvest. Kommunen poängterar att det var på det sättet man fick tag i den skrivelsen. Jag vill beteckna det som ganska upprörande och är därför väldigt tveksam när det sägs att man på nytt bett Statsföretag att göra någonting i denna fråga. Statsföretag har egentligen inte visat något intresse. Sedan går arbetsmarknadsministern in på sysselsättningsläget och säger att det är ansträngt osv. O. K. Det är bra att man säger det. Han talar också om betydande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Självfallet måste man vidta sådana! Men sedan kommer han in på det kärva sysselsättningsläget och säger att det framför allt är de regionalpolitiska insatserna, med ett förstärkt fraktstöd, kraftig förstärkning av sysselsättningsstödet osv., som är betydelsefulla. De är självfallet viktiga, men i botten måste finnas en näringspolitik som skapar nya företag, som man kan lokalisera till Pajala. Man kan inte skapa ur tomma intet! Enligt talesätt är det bara Gud som skapar ur tomma intet, inte arbetsmarknadsministern eller industriministern. — Vi måste få en expansion i det svenska näringslivet, som gör att företag kan lokaliseras till Pajala. Herr Wirtén talar om Regioninvest. Det är utmärkt, men jag vill ställa frågan om arbetsmarknadsministern och regeringen i övrigt verkligen förstår hur allvarlig situationen är i Pajala. Pajala kommun är inte bara den kanske värst drabbade i landet, den är också omgiven av kommuner som har det väldigt svårt. Därför krävs utomordentliga insatser. Den enorma ungdomsarbetslösheten, utflyttningen osv. bidrar till det. Jag vill därför uppmana regeringen att ta situationen i Pajala på allvar. Vanliga arbetsmetoder räcker inte. Ta till några djärva nya grepp! Våga satsa resurser som är långt större än dem man hittills har satsat — och lita inte bara till fagra löften från fonder och styrelser! Här gäller det att ta ett bestämt grepp. Jag förutsätter att arbetsmarknadsministern är beredd att göra det och inte bara lämna uppdrag Nr 150
Herr talman! Låt mig bara säga till Ingvar Svanberg att jag svarar på denna fråga delvis i kapacitet av industriminister. Jag har enheter från detta departement under mitt ansvar, och en av dessa handlägger de frågor det här gäller. Jag vill helt kort ta upp de synpunkter som Ingvar Svanberg har anfört. Jag vill än en gång erinra om vad jag sade i den senare delen av mitt svar, där jag tycker att jag formulerade mig just på det sätt som Ingvar Svanberg önskade att jag skulle göra. Jag sade bl.a.: ”Pajala hör till landets regionalpolitiskt mest utsatta kommuner och Pajalaområdet är därför ett av de områden som i första hand måste prioriteras när det gäller behovet av ny sysselsättning.” Jag tror att den viljeinriktning som herr Svanberg efterlyste verkligen är angiven i mitt svar. Jag skulle också, herr talman, vilja erinra om de insatser som vi har försökt att göra i Pajala under den tid som jag haft möjlighet att påverka utvecklingen där. Vi har ändå gjort ett stort antal insatser för att försöka få i gång näringslivet på orten. Jag är medveten om att detta inte är tillräckligt, att trenden är vikande och att detta är ett utomordentligt svårt problem att komma till rätta med. Alla goda uppslag mottages därför, Ingvar Svanberg, med tacksamhet för vidare bearbetning. Jag är också medveten om att sådana insatser måste understödjas av en aktiv näringspolitik, och jag hävdar att vi försöker att föra en sådan. Men det är en annan debatt, som vi får ta upp vid ett senare tillfälle.
Herr talman! Jag har inte på något sätt anmärkt på arbetsmarknadsministerns formuleringar. Jag skall inte ens anmärka på hans goda vilja. Men ibland räcker det inte med goda önskningar — det måste göras mycket mera. Jag anser att Pajala och några ytterligare kommuner i landet befinner sig i en så akut situation att man inte kan arbeta med gängse metoder. Man får tillgripa mycket hårdare, aktivare och kostsammare medel för att nå resultat, om man inte skall förvandla dessa kommuner till ödemark. Sådant är läget. Det är alldeles riktigt att flera av de saker som arbetsmarknadsministern pekar på är betydelsefulla för Pajala. Men de är mycket mer betydelsefulla för någorlunda normala kommuner. I Pajala finns mycket litet att bygga på, och det fordras därför ännu aktivare och mer speciella insatser i detta sammanhang. I vad sedan gäller talet om att föra en aktiv industripolitik kan jag naturligtvis återkomma i en diskussion med industriministern om någon vecka, när propositionen på det området skall behandlas. Men jag anser att den nuvarande regeringen — och det gällde även den föregående —- inte för den riktiga politiken för att skapa nya jobb, som kan lokaliseras även till Pajala. 129 Jag upprepar att jag visserligen tror att arbetsmarknadsministern har den goda viljan men att jag undrar om han verkligen inser den enorma omfattning som problemen i Pajala har. Sätt in ännu kraftfullare åtgärder! Improvisera och hitta på andra grepp, som inte behöver tas i andra och mera normala kommuner! Också Kaunisvaarautbyggnaden kan diskuteras i detta sammanhang så småningom, och jag vill uppmana arbetsmarknadsministern att inte glömma bort den i detta sammanhang.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om regeringen avser att agera mera aktivt med anledning av den senaste tidens arresteringar i Uruguay. Den 6 februari uppehöll jag mig i ett svar till Gertrud Sigurdsen vid de svåra kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Uruguay. Oswald Söderqvists fråga gäller nu uppgifterna om en arresteringsvåg under de senaste månaderna, som framför allt synes ha drabbat det förbjudna kommunistiska partiet. Enligt en officiell kommuniké i Montevideo den 18 april har 48 personer med anknytning till detta parti fängslats. Andra uppgifter talar dock om flera hundra arresterade. Med hänsyn till vad vi vet om behandlingen av politiska fångar i Uruguay är det givet att dessa uppgifter inger allvarlig oro. FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har nyligen hållit sitt årliga möte i Genéve. Situationen i Uruguay blev på samma sätt som i fjol föremål för den särskilda granskning som ägnas länder där det förekommer grova och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Som Oswald Söderqvist vet äger proceduren inför kommissionen i dessa ärenden rum bakom stängda dörrar. Detta medför att jag är förhindrad att redogöra för de åtgärder som beslutades av kommissionen. Det är emellertid självklart att Sverige vid denna granskning kritiserade förhållandena i Uruguay och krävde åtgärder för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna i landet. Det kommer vi att göra i fortsättningen också.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Den är alltså föranledd av de uppgifter som nådde oss för en tid sedan om att det har förekommit nya och ganska omfattande förföljelser och arresteringar i Uruguay. Utrikesministern nämnde här den officiella uppgiften att det skulle röra sig om ett fåtal personer, och han sade också att det finns andra uppgifter. De kommer närmast här i Sverige från Föreningen Uruguay, som har slagit larm om just dessa förhållanden. Från det brev som föreningen har skickat till vissa politiker och som naturligtvis också har gått till utrikesdepartementet och utrikesministern vill jag citera några korta satser för att de skall komma med i kammarens protokoll. Man skriver följande: ”Sedan januari månad 1979 fram till dags dato har ett stort antal människor anhållits. Ca 350 av dem är fortfarande anhållna och officiellt ”försvunna”. Uppenbart har dessa fängslats p. g. a. sitt fackliga och politiska arbete för ett återinförande av demokratin i landet. Sannolikt torteras de anhållna i skrivande stund.

Jag tycker det är bra att man, som utrikesministern här meddelar, har tagit upp frågan vid dessa kommissionssammanträden. Jag har absolut ingen anledning att betvivla att Sverige där har tagit ställning och ställt upp för de förtrycktas sak och mot dessa förföljelser, och det är självfallet bra att man skall göra det också i fortsättningen. Men jag skulle ändå vilja att ytterligare insatser på något sätt gjordes. Jag vill därför fråga: Ser utrikesministern ingen som helst möjlighet för regeringen att mera öppet inför offentligheten föra fram detta i något slags auktoritativt uttalande, utan att vi för den skull behöver riskera att ställas utanför de dimplomatiska och mellanfolkliga relationerna? Man skulle önska att detta fördömande kunde uttryckas på ett mera öppet sätt. Det är givetvis bra att regeringens inställning kommer till uttryck i kommissionen, men mycket litet av detta kommer ju ut till i första hand svenska folket men även till den internationella opinionen i övrigt. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till utrikesministern. Den rör den humanitära hjälpen till Uruguay och har anknytning till den fråga jag ställde för snart två år sedan till dåvarande utrikesministern Karin Söder. Röda korset hade då samlat in kläder till barnen, men det visade sig att deras verksamhet med dessa hjälpsändningar stoppades effektivt av regimen i Uruguay. Jag vill nu fråga utrikesministern om det blivit några förbättringar på det här området eller om attityden när det gäller humanitär hjälp är lika låst som tidigare från den uruguayska regimens sida.
Herr talman! Oswald Söderqvist efterlyser ett mera öppet svenskt ställningstagande mot diktaturregimen i Uruguay och dess överträdelser av de mänskliga rättigheterna. Jag har för min del svårt att tänka mig ett mera öppet ställningstagande än det jag redovisade för Gertrud Sigurdsen här i kammareni februari och det som kommit till uttryck i mitt svar i dag. Men jag kan tala om för Oswald Söderqvist att man från uruguayskt håll har tagit vår kritik ad notam och att man också har reagerat i form av en protest mot vad vi har sagt häri kammaren. Det finns alltså ingen okunskap på uruguaysk sida om var vi står någonstans. Nr 151 Vad gäller Oswald Söderqvists andra fråga om den humanitära hjälpen har Måndagen den jag också redogjort för den. Det förhåller sig så att paket som sänds direkt till 21 maj 1979 namngivna personer i Uruguay kommer fram — det har de urugayska myndigheterna påpekat för oss. Men vad gäller hjälpinsamlingar av kläder och annat som sänds så att säga mera kollektivt inträder svårigheter genom att det på uruguayskt håll knappast finns någon organisation som på ett sätt som vi skulle finna tillfredsställande kan fördela dessa förnödenheter till de personer, dvs. anhöriga till politiska fångar, som man från svensk sida vill hjälpa.
Herr talman! För att ta den sista frågan först är det bara att hoppas att denna hjälp — om den nu inte kan komma fram på något annat sätt — kan backas upp av svenska myndigheter och att det via påtryckningar kan skapas möjligheter för att hjälpen skall komma fram på ett bättre sätt. När det sedan gäller den första frågan är jag fullt medveten om att de uttalanden som gjorts såväl av utrikesministern i trepartiregeringen som av den nuvarande utrikesministern naturligtvis inneburit att man från svensk sida gjort ett ytterligare kraftigt ställningstagande för folket i Uruguay och mot regimen. Men det finns en viss tendens till att även det som sägs i denna kammare ibland har svårt att tränga ut till allmänheten i Sverige. Jag tror säkert att Uruguays regering har observerat de här uttalandena och inlagt protester, men den svenska opinionen har fortfarande väldigt suddiga begrepp om vad som händer och sker i Uruguay. Man skulle naturligtvis därför kunna tänka sig att genom något slags informationsaktivitet eller någonting sådant bättre kunna sprida kunskap om de här frågorna.

Både sysselsättningen inom industrin och investeringarna vänder i år uppåt. Det är i hög grad en följd av den ekonomiska politik som förts av trepartiregeringen och som nu fullföljts av folkpartiregeringen. Konkurrenskraften för svensk industri har återställts. Försäljningen, produktionen och lönsamheten ökar. Därmed skapas en grund för att öka investeringarna och anställa flera. Dessa faktiska förhållanden i fråga om konkurrensförmåga, kapitalbildning och kapacitetsutnyttjande är enligt min mening avgörande för investeringsutvecklingen. Regeringen anser det angeläget att näringslivet återfår en rimlig lönsamhet. Företagens lönsamhet och egna kapital har kraftigt urholkats på grund av de senaste årens ekonomiska svårigheter. Den återhämtning som nu börjat ske är nödvändig för att företagen skall få styrka att satsa för framtiden och våga ta större risker. Den är viktig också för att marknadsekonomin skall fungera utan en ständigt växande statlig subventionering och dirigering och för att näringslivet skall kunna dra till sig mer av riskvilligt kapital. Mycket stora krav ställs de närmaste åren på en utbyggnad av industrin för att vi skall klara balansen i den svenska ekonomin. För att den nödvändiga ökningen av produktionskapaciteten skall komma till stånd krävs bl.a. en ökad tillgång på riskbärande kapital och att näringslivet återfår en stabilt högre lönsamhet. Stimulansen till nysatsningar blir alltför svag, när avkastningen på eget kapital är lägre än bankränta och obligationsränta. Det är centralt för hela vår ekonomiska utveckling att den uppgång som nu sker i lönsamhet och produktion inte innebär bara en tillfällig förbättring under ett par år. En betydande återhållsamhet kommer att krävas i lönerörelserna för att vi skall behålla och ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft, möjliggöra en rimlig lönsamhet i näringslivet och få en stark utbyggnad av industrin. Man kan inte bortse ifrån, som en viktig realitet, att löntagarna och deras organisationer här upplever ett dilemma. Å ena sidan ligger det i löntagarnas intresse att få fram en ökad lönsamhet och ett ökat företagssparande, eftersom det leder till fler och tryggare jobb, ökad tillväxt och ökad lönebetalningsförmåga på sikt. Å andra sidan kan det vara svårt för dem att i sin lönepolitik acceptera en hög nivå på företagens vinster, om ägandet är koncentrerat och följden därför blir växande klyftor i makt och förmögenhet. Rätt utformade kan löntagarfonder eller medborgarfonder vara en väg att tillgodose behovet av riskvilligt kapital i former som också innebär ett breddat ägande i näringslivet, som ökar toleransen för en stabilt högre lönsamhet, underlättar ansvarsfulla avtalsrörelser och bidrar till en bättre fungerande marknadsekonomi. Från folkpartiets sida har vi redovisat bestämda krav på utformningen av system för löntagarfonder eller medborgarfonder. Det skall syfta till att säkerställa en tillfredsställande kapitalbildning och lönsamhet i näringslivet. Det skall befästa och förstärka marknadsekonomin och motverka allt slags maktkoncentration. Systemet bör därför vara marknadsanpassat och främja en effektivitetshöjande konkurrens. Det innebär bl.a. att det smidigt måste anpassas till en fungerande kapitaloch aktiemarknad. Det innebär också att vi motsätter oss vinstdelning genom tvångsemitterade aktier, som det bl.a. skulle vara svårt att förena med Sveriges traditionellt öppna frihandelsekonomi. Systemet skall utformas så, att det stöder allmänt accepterade löneoch stabiliseringspolitiska strävanden. Det skall främja en fortsatt demokratisering av arbetslivet. Av två skäl anser vi att fonderna bör ha individuella andelar: Dels är det rimligt att ge den enskilde en direkt del av en ökad kapitalbildning, eftersom den åstadkoms genom att han eller hon avstår från en del av sitt löneutrymme; på så vis ökas också uppslutningen kring åtgärder för en ökad kapitalbildning. Dels ger individuella andelar en extra press på fondledningarna att förvalta kapitalet på ett effektivt sätt. Många är intresserade av avkastningen; då är det svårare att slösa bort resurserna på omöjliga projekt. Vid utformningen av ett fondsystem finns det många svåra tekniska problem, som nu närmast belyses i ett antal expertrapporter från utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten. Det är dock viktigt att partierna anger sina utgångspunkter och strävanden. Låt mig sammanfatta: Det är naturligt i en demokrati att en så viktig fråga som denna föranleder olika förslag och debattinlägg. Folkpartiet säger för sin del nej till de förslag om löntagarfonder som förra året presenterades av en socialdemokratisk arbetsgrupp liksom till andra system som leder till ökad maktkoncentration i ekonomin. Vi anser samtidigt att rätt utformade reformer för att sprida ägandet och motverka maktkoncentration skulle förstärka marknadsekonomin, bl.a. genom att underlätta en stabilt högre nivå på lönsamhet och kapitalbildning. Staffan Burenstam Linder efterlyser också en granskning av hur frivilliga system, som underlättar ett individuellt meddelägande bland de anställda, kan genomföras på bättre villkor än som nu är fallet. Utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten skall enligt sina direktiv pröva och lägga fram förslag till alternativa modeller för löntagarnas delaktighet i kapitaltillväxten. En av de expertrapporter som publiceras inom kort granskar just de frivilliga system som i dag existerar. Utredningen om kooperationen och dess roll i samhället har i uppgift att belysa de kooperativa företagens roll i det svenska samhället och kommer därvid att studera de löntagarägda företagens villkor. Dessutom har den s.k. lönspardelegationen i uppdrag att följa utvecklingen av det s.k. skattesparandet och hushållens sparande i stort. I enlighet med vad riksdagen tidigare uttalat vid sin behandling av finansutskottets betänkande 1978/79:27 bör frågan om lönsparande i det företag där man är anställd kunna inrymmas bland lönspardelegationens uppgifter. Riksdagen anslöt sig vidare den 3 maj till följande uttalande i finansutskottets betänkande 1978/79:33 med anledning av bl.a. en motion från centerpartiet om system av det slag som Staffan Burenstam Linder nämner: ”Utskottet vill framhålla betydelsen av att frågan om löntagarna och kapitaltillväxten blir allsidigt belyst och att olika förslag blir prövade. Utan att ta ställning till den i motionen beskrivna modellen till löntagarsparande vill utskottet tillstyrka att denna utreds vidare. Det bör ankomma på regeringen att välja i vilken form utredningsarbetet bör bedrivas.” Regeringen kommer självfallet att se till att det utredningsarbete som riksdagen här uttalat sig för också kommer att utföras.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min interpellation. Socialdemokraternas löntagarfondsförslag har två delar. Den ena delen består i att man vill införa en ny löneskatt om tre procentenheter för att bilda en kollektiv kapitalfond som är knuten till det centrala facket. Förslaget innebär att den genomsnittlige löntagaren till det centrala facket skall avstå ungefär 2 000 kr. om året. Den andra delen av fondsocialismen innebär att företagen av sin vinst tvingas överlämna aktier i det egna företaget till facket. Denna fondsocialism medför att de centrala fackliga organisationerna både kommer att dominera kapitalmarknaden och inträda som ägare av större delen av näringslivet. Förslagen har kritiserats i två grundläggande avseenden. Man har påpekat att fackföreningsfonderna skulle leda till en oerhörd maktkoncentration, ett korporativt system med dubbla rösträtter och en förtunning av den politiska demokratins innehåll, och rakt ingen ekonomisk demokrati. Den andra huvudanledningen till kritik är att detta ekonomiska system skulle fungera illa. Man skulle ersätta marknadsekonomin, som bygger på att besluten fattas ute i företagen bland dem som där är verksamma och som har den största kompetensen när det gäller att sköta företag på ett lönsamt och sysselsättningsskapande sätt, med ett system där det centrala facket beslutar. Om den ordningen vore överlägsen skulle detta förvisso redan ha bevisats, eftersom det ju faktiskt står Landsorganisationen fritt att redan i dag konkurrera ut andra företag och den vägen ta över. Socialismen innebär en stark maktkoncentration till centrala instanser. När ekonomin fungerar illa och en folklig kritik utbreder sig finns risken att den centrala maktapparaten utnyttjas till att undertrycka kritiken. Det är på detta sätt det socialistiska ekonomiska systemet i de länder som prövat på det kommit att visa sig oförenligt med ett rikt mått av medborgerliga frioch rättigheter. Jag tror inte att socialismen införts i onda avsikter i dessa länder. Tvärtom. Men även om systemet införts med goda avsikter, har dess verklighet blivit ond. Verkligheten har blivit systemets fiende, och maktapparaten har då använts till att försöka dölja detta. Socialdemokraterna och LO har i två omgångar fört fram konkreta förslag till hur fondsocialismen skulle se ut. Men både Meidners rapport till Landsorganisationen och den särskilda arbetsgruppens rapport till LO och socialdemokraterna förra året har lagts åt sidan sedan kritiken blivit övermäktig när man väl fått konkreta förslag att granska och inte bara luftiga principer. Men grundidén har ingalunda lagts åt sidan. Med stor kraft ägnar sig socialdemokraterna åt att förkunna att de tänker införa sina fackföreningsfonder. Man avser att lägga fram ett detaljerat förslag därom till 1982 års val. Men redan valutgången i höst kommer självfallet att ha stor betydelse för fondfrågan. Partiernas valresultat kommer att inverka på ambitionerna på fondområdet. Det behövs därför inför valet en genomgripande debatt om fonderna. Det förefaller dock som om socialdemokraterna är skäligen ointresserade av detta. Man ägnar sig uppenbarligen mest åt att i inre kretsar diskutera sina fonder och inskränker sig i den mera offentliga debatten till vaga påståenden att fonderna behövs. Socialdemokraterna har ännu inte svarat på de inbjudningar moderaterna i olika omgångar — första gången redan för ett år sedan -— tillställt dem om landsomfattande debatter om fonderna. När fonderna diskuteras hänvisas det ofta till den s.k. löntagarfondsutredningen. Denna förväntas arbeta fram olika modeller och konstruktioner av löntagarfonder och lösa alla de problem med fonderna och svårigheter som i debatten påpekas. Det har därför sitt intresse att något belysa var löntagarfondsutredningen befinner sig. Verkligheten är den att socialdemokraterna i utredningen inte kunnat ange hur de vill att dessa fonder skall se ut. Sekretariatet har inte fått den ledning det rimligen behöver för att kunna bedriva något mer än seminariearbeten. Utredningen mal fram tekniska rapporter av olika nationalekonomer. Mer är det inte. Brända av fondkritiken har socialdemokraterna i utredningen varit ovilliga att komma med några preciseringar före valet i höst om hur de i praktiken tänker sig sina fonder. I själva sakfrågan mal därför sekretariatet på tomgång. Detta är intressant bl.a. med tanke på att socialdemokraterna tänker sig att ha ett fondförslag färdigt till sin kongress 1981, vilket innebär att utredningen redan under nästa år måste bli färdig. Efter valet i höst skall det tydligen komma ett hafsverk. Jag läser i socialdemokraternas kongressrapport om löntagarfonderna att det finns svåra tekniska frågor kvar att lösa, men att en statlig utredning under ledning av Hjalmar Mehr håller på att arbeta fram förslag till lösningar på dessa praktiska problem. Om socialdemokraterna vinner valet 1979 — heter det — kommer utredningen att få alla de resurser som behövs för att snabbt arbeta fram färdiga förslag. Låt mig få framhålla, herr talman, att utredningen alls inte saknar resurser, men den saknar besked från socialdemokraterna om hur de för sin del vill konkret inrikta arbetet. Det har f. ö. sitt intresse att notera, att alla de olika expertutredningar som utredningens ledamöter fått ta del av leder till den slutsatsen att argumenten mot fonderna blir ännu starkare och argumenten för fonderna ännu svagare. Framför allt herr Palme brukar ibland med hänvisning till de ekonomiska svårigheterna i landet göra gällande att dessa svårigheter är ett tecken på kapitalismens kris. I stället är det väl, som Lindhagen påpekar i LO-tidningen, så att socialismens problem är att kapitalismen fungerar väl — åtminstone om den inte förstörs med pålagor och regleringar — och att det alls inte är så enkelt att ersätta den. Vad vi nu bevittnar är i stället socialismens kris. Det finns ingen bankrutterad kapitalism att ersätta. Efter att under flera årtionden ha irrat omkring med olika statssocialistiska idéer som saknat lockelse på folket har den socialdemokratiska ledningen nu morskat upp sig med tron på den korporativa socialismen. Men även den saknar lockeise därför att dess förespråkare inte heller kan visa att och hur detta system skall fungera. Därför denna fortsatta vacklan och ovilja att precisera sig. Varje steg från vision till konkretion avslöjar farligheterna. Vad vi bevittnar är inte kapitalismens kris utan socialismens kris. Detta skulle nu i och för sig inte vara anledning till bekymmer, om det inte var så att man likväl löper risken att detta system kommer att införas, om socialdemokraterna vinner valet. Dessutom utgör redan hotet om fonder något allvarligt, eftersom det försämrar den ekonomiska utvecklingen. Vårt nuvarande ekonomiska system, byggt på näringsfrihet, enskilt ägande och privat företagande och initiativ fungerar uppenbarligen sämre om det finns skäl att räkna med möjligheten att resultatet av egna ansträngningar kommer att fråntas en. Det blir då mindre lockande att investera och försöka utveckla företag. Detta innebär i sin tur att sysselsättningsläget försvagas och möjligheterna till förbättrad levnadsstandard försämras. Hotet är dubbelt. Kraftiga höjningar av löneskatterna kommer antagligen i praktiken inte att leda till motsvarande lägre löneökningskrav. Förhandlare kommer att försöka genomdriva löneökningar som det inte finns reellt utrymme för när väl fonderna tagit sin tribut. Eftersom det inte går att lyfta sig i håret, blir summan av detta kostnadsstegringar och ett försämrat konkurrensläge. Erfarenheterna av 1974-1976 års kostnadskris är i alltför färskt medvetande för att dessa utsikter inte nu skall ha en återhållande verkan på investeringar och nyföretagande. Det andra hotet är helt enkelt att utöver den traditionella risken med företagande kommer ytterligare en risk — den att få sin egendom konfiskerad. Debatten är fri och ingen skall hindras att komma även med tokiga förslag. Men man skall veta att löntagarfondshotet redan i dag försämrar sysselsättningen och löneutrymmet. Trots att Landsorganisationen anser sig bättre än alla andra på att sköta företag, försöker LO inte ens att mildra denna svacka i det privata företagandet, som man själv har skapat, genom några egna ansträngningar i företagandets bransch. I sitt interpellationssvar vill Ola Ullstens inte alls låtsas om dessa risker, trots att jag speciellt frågat honom om hans uppfattning på denna punkt. Men att en ökad risk hämmar utvecklingen är en självklarhet. Det är f. ö. något som vissa socialistiska debattörer själva har erkänt. Wigforss har erkänt det. I den aktuella debatten har samma förhållande påpekats av Hulterström och Mannheimer. Så också av Lindhagen som i LO-tidningen påpekat att ”—-—-- den nuvarande ”olusten” i näringslivet har återverkningar på ekonomin som hotar välfärdssamhället”. När t.o.m. socialdemokraterna är medvetna om detta problem är det konstigt att folkpartiledaren inte önskar yttra sig i klartext på den punkten. Av dessa socialdemokratiska debattörer drar väl flertalet den slutsatsen att man därför, om man vill ha socialisering, måste införa den bums. Man kan inte ha en ekonomi gående utan drivkraft. Vi moderater drar den slutsatsen att man därför måste lägga ned löntagarfondsdebatten så fort som möjligt. Ola Ullsten tycks inte dra någon slutsats alls, och det tycker jag är illa. Eftersom jag ställt en direkt fråga till honom på denna punkt och eftersom den frågan faktiskt är mycket betydelsefull, vore det rimligt att vi här skulle kunna få en ansats till svar. Folkpartiets egna fondföreställningar kan f. ö. inte undgå att ha något av samma hämmande verkan även om förslagen inte alls är lika långtgående. Vad är då folkpartiets förslag? Ja, i statsministerns svar till mig är detta mycket oklart. Man vill ha, som man säger, ”rätt utformade löntagarfonder”. Men vad menas med ”rätt utformade”? Om det får vi i det här svaret veta ännu mindre än vi visste genom att ha läst folkpartiets partistyrelses utlåtande till landsmötet i höstas. Där kan vi se att folkpartiet vill öka löneskatterna i tanke att öka kapitalbildningen. Vidare tänker man sig att höja bolagsskatten för de mera framgångsrika företagen. Det ligger nära till hands att anta att landsmötets beslut fortfarande gäller. Det är därför konstigt att Ola Ullsten nu talar så vagt om ”rätt utformade fonder”. Betyder bristen på precision i talet att folkpartiet förbereder en ändrad linje? Men hur det än är på den punkten, kvarstår den fråga som jag har ställt i min interpellation och som alls inte blivit besvarad: Anser verkligen statsministern att man genom att höja löneskatterna över lag och öka bolagsskatten på framgångsrika företag uppmuntrar investeringar och sysselsättning? I sitt svar talar statsministern vackert om behovet av att öka lönsamheten. Menar statsministern verkligen att man ökar lönsamheten genom att öka löneskatterna? Ökar man lönsamheten genom att lägga en särskild vinstskatt på de lönsamma företagen? I interpellationssvaret heter det: ”Företagens lönsamhet och egna kapital har kraftigt urholkats genom de senaste årens ekonomiska svårigheter.” Men de svårigheterna, Ola Ullsten, berodde i hög grad på att kostnaderna steg för snabbt under de åren, och dessa kostnader utgjordes i hög grad av löneskatteökningar. Statsministern påpekar i sitt interpellationssvar att trepartiregeringen hade framgång med sina ekonomisk-politiska omläggningar och att nu sysselsättning och investeringsutveckling förbättras. Men då har ju ändå statsministern deltagit i den regeringen och därmed medverkat till att man i stället sänkte löneskatterna — inte höjde dem — och på den vägen fick en förbättring i den ekonomiska utvecklingen som vi nu kan konstatera. Därför tycker jag att svaret på den fråga som jag ställt är uppenbart, och jag förstår inte hur Ola Ullstens resonemang på den här punkten går ihop. Mera tvång och högre skatter kommer inte att få avsedd verkan, och inte är det heller något sätt att stärka marknadsekonomin på. Man kan inte stärka marknadsekonomin genom att försvaga den! Det förhållandet att jag inte får svar på mina klara frågor i interpellationen visar att det är svårt att påvisa ett samband mellan folkpartiets fondförslag och de mål som folkpartiet i andra avseenden bekänner sig till på det ekonomiska området. Det gäller, tycker jag, även sedan partiet har underkänt energiministern Thams och hans arbetsgrupps förslag om kollektiva fackföreningsfonder. Det finns en alldeles särskild anledning, herr talman, att ställa de här frågorna till folkpartiledaren. I kompletteringspropositionen säger nämligen Ingemar Mundebo att ”rätt utformade löntagarfonder” skall göra det möjligt för oss att få ekonomin att fungera bättre redan under den period som långtidsutredningen överblickar, t.o.m. 1982. Såvitt jag vet har inte ens socialdemokraterna föreslagit att löntagarfonder skall vara införda redan 1982. Det förefaller däremot som om folkpartiet skulle vilja införa löntagarfonder redan under nästa valperiod. Folkpartiet har, vill det synas, för nästa valperiod längre gående förslag än socialdemokraterna. Det ställer självfallet extra stora anspråk på partiet att före detta val tala om hur man har tänkt sig fonderna. Herr talman! I sitt svar räknar statsministern upp allt tjusigt som fonderna skall åstadkomma, men hur det skall gå till får vi inte reda på. Det är som en av socialdemokraternas egna kritiker påpekat: målet med de föreslagna reformerna på fondområdet har helt enkelt varit att införa ett medel, nämligen löntagarfonder, medan argumenten för fonderna växlat med debattklimat och ekonomiska konjunkturer. Vill man stärka marknadsekonomin, dvs. det system som bygger på att beslut fattas i decentraliserade former, där kompetens finns, och som därmed ger utrymme för ett rikt mått av individuell frihet och ansvarstagande, då behövs inga kringelikrokar med fonder byggda på ökade skatter och tvång. I stället behövs energiska åtgärder för att åstadkomma ett spritt, enskilt ägande. Jag vill här särskilt framhålla bostadsägandet, eftersom bostadskapitalet är så mycket mera omfattande än de pengar som finns nedlagda i alla företag. Men självfallet behövs också energiska åtgärder för att uppmuntra ett spritt enskilt ägande av aktier. Här skulle det vara mycket lämpligt med ändrade skatteregler, som gör det möjligt för företagen att bygga upp frivilliga system för ett breddat aktieägande. Åtgärder med denna innebörd, som utförligt presenterats i olika rapporter från moderata samlingspartiet, skulle göra det möjligt att vidareutveckla och förstärka det ekonomiska system som fått Sverige till ett mycket högt välstånd. Herr Ullstens svar på den fråga som jag i detta avseende ställt visar — men jag kan ha fel här — inte någon särskild entusiasm för att på denna frivillighetens väg få ett spritt enskilt ägande. Mina frågor till herr Ullsten blir därför, om jag skall återge dem: 1. Avser folkpartiet att försöka införa sitt fondsystem redan under nästa valperiod? 3. Anser folkpartiet att en höjning av löneskatterna ovanpå alla andra skattehöjningar som nu fyller debatten skulle vara ett verkningsfullt sätt att öka investeringar och konkurrenskraft? 4. Anser folkpartiet att en särskild skatt på lönsamma företag är ett sätt att öka lönsamheten? 5. Anser statsministern att redan hotet om löntagarfonder nu försvagar investeringar och framtidstro och därmed sysselsättning och löneutveckling? 6. Anser folkpartiet att det är bra med ändringar i skattesystemet som gör det lättare att bygga upp frivilliga företagsanknutna system för ett spritt enskilt aktieägande?

Herr talman! Statsministerns svar var inte särskilt klarläggande — det kanske inte heller var avsikten. Inte heller Staffan Burenstam Linders kommentarer var särskilt klarläggande i sakfrågan. Det kan så till vida sägas att båda dessa inlägg är betecknande för hur löntagarfondsdebatten har utvecklat sig här i landet.

Men det är också det enda som jag är överens med Staffan Burenstam Linder om i detta sammanhang. Det angelägna i den löntagarfondsdebatt som vi har nu och som vi fortsättningsvis kommer att ha är att man sätter in frågan om enskilda människors engagemang i näringslivet i dess rätta sammanhang. Det är alltså en fråga om det ekonomiska livets demokratisering, vilka vägar den demokratiseringsprocessen skall följa och vilka former den skall ha. Enligt min uppfattning är det tre centrala moment som man måste ta hänsyn till i sammanhanget. För det första: det offentliga kollektiva sparandet och dess roll i och relationer till näringslivet. För det andra: företagens egen självfinansieringsförmåga, möjligheten att i ökad omfattning bygga upp reserver i företagen. Det är angeläget — det har den gångna industrikrisen visat. För det tredje: enskilda arbetstagares, människors, möjlighet att medverka till kapitalbildningen i näringslivet. Det är ofrånkomligt att alla dessa tre centrala frågor löses i ett sammanhang. Av den anledningen har centern lagt fram sitt program i löntagarfondsfrågan.

Vi har dessutom — och det har statsministern påmint om — här i riksdagen fått gehör för vår uppfattning i fråga om hur detta enskilda sparande skall kunna kanaliseras och hur inflytandefrågorna skall kunna lösas. Vi har sålunda fått gehör för vårt krav på en närmare analys i fråga om möjligheterna att sammanföra dessa enskilda ägarandelar i näringslivet i en löntagarkooperativ form, där varje medlem har en röst. Därmed kan man på ett lämpligt sätt lösa inflytandefrågorna. Men det är angeläget att betona — och det tror jag att man inte nog ofta kan understryka — att vilken form man än väljer måste den ha till uppgift att främja den enskildes engagemang i produktionslivet. Den måste ge den enskilde arbetstagaren/tjänstemannen möjlighet att känna sin delaktighet i produkticaslivet. Den måste också vara utformad så, till skillnad från de olika LO-SAP-modellerna, att enskilda människor stimuleras att bli egna företagare, att etablera sig för att ta fram en affärsidé, för att förverkliga sig själva. Det är intressant att läsa den analys av hela löntagarfondsproblematiken som Anders Leijon gjort i sin nya bok om den svenska modellen. Där analyserar han mycket klart konsekvenserna, inte bara ur ideologisk synvinkel för fackföreningsrörelsen utan också beträffande möjligheterna till nyföretagande och engagemang i produktionslivet — och det är bl.a. mot den bakgrunden han uppenbart dömer ut den starkt centralistiska modell som LO/SAP har valt. Den bestämda förutsättningen är alltså att det löntagarfondssystem, eller vad vi nu kallar det, där den enskilde bereds möjlighet att bidra till kapitalbildningen i företagen är utformat så att också nyföretagandet stimuleras och enskilda människors engagemang i produktionslivet inte försämras. Det är den slutsats och målsättning jag saknar i statsministerns svar. Jag anser detta är den huvudsakliga inriktningen i det system som vi måste bygga upp för framtiden.

Herr talman! När jag hörde Staffan Burenstam Linder här förut tänkte jag: Mycket fakta har jag hört från riksdagens talarstol, men sällan så lite. Vi fick ett nytt exempel på hur moderata inlägg mot borgerliga bröder framför allt blir ett angrepp på socialdemokraterna — inget moderatinlägg utan minst ett angrepp på Olof Palme. Det står inte i mänsklig makt att på de få minuter jag får lov att tala ta upp alla de förvrängningar och faktafel som Staffan Burenstam Linder gjorde sig skyldig till. Men låt mig ta ett exempel. Staffan Burenstam Linder sade att 3 96 skall avsättas till en kollektiv kapitalfond knuten till facket. Verkligheten är ju den att de 3 procenten skall gå till 26 fonder, varav en med löntagarmajoritet och de andra med annan majoritet. Om nu detta är en stor och allvarlig fråga — och det tycker jag den är — vore ett minimikrav att en debattör som Staffan Burenstam Linder åtminstone läste rätt innantill i texterna. Det står ju klart och tydligt vad det är fråga om. Men inte ens detta enkla — att skaffa fram grundläggande fakta — har Staffan Burenstam Linder orkat med. Och ovanpå en felaktig beskrivning av vad förslagen innebär kommer förvrängningar, hotbilder och skrämselpropaganda. Moderata samlingspartiet fyller 75 år i år och har därför gett ut en stor blå affisch. Där avporträtteras moderaternas ledare sedan 1904. Och rubriken är: ”I frihetens tjänst”. Här sätter man alltså den moderatledare som gick emot allmän och lika rösträtt under rubriken ”I frihetens tjänst”. Den som höll till godo med att anvisa nödhjälpsarbeten och gick emot kampen mot massarbetslöshet på 1930-talet sägs ha verkat ”I frihetens tjänst”. Samma sak gäller den moderatledare som var emot den allmänna sjukförsäkringen och gick emot ATP och hotade och sade: De vill tvinga av dig 20 96 av din lön, ATP kommer att leda till tvång och ofrihet, osv. Jag skulle kunna gå vidare. Men låt mig nu bara säga att några av de personer som ni här påstår har verkat i frihetens tjänst har tyvärr skulden för att Sverige blev det allra sista landet i Norden som fick den politiska demokratin. Nu gäller det den ekonomiska demokratin. Staffan Burenstam Linder är mycket aktiv, och det är väl möjligt att han en gång i framtiden — kanske när vi fått ekonomisk demokrati — får en plakett för sin långa och trogna kamp mot ekonomisk demokrati och att de konservativa krafterna då med omedveten ironi skriver: ”I frihetens tjänst”.

Herr talman! Får jag först säga till Nils Åsling att jag självfallet inte har någon annan mening än den han uttryckt: Visst skall vi se till att vi på olika sätt stimulerar till nyföretagande i Sverige. Det finns många inslag i den regeringspolitik, som förts under de senaste två och ett halvt åren, både av trepartiregeringen och av den nuvarande regeringen, som haft just detta syfte. Jag tror inte att det faktum att vi har en debatt om i vilka former man skall ge löntagarna delaktighet i kapitalbildningen i framtiden skall verka avskräckande på människors vilja att satsa på nyföretagande. Här tror jag, trots allt, att det viktigaste är vad vi konkret åstadkommer i den ekonomiska politiken för att skapa goda förutsättningar. Så frågar Staffan Burenstam Linder om jag tror att det faktum att det pågår en diskussion om löntagarfonder innebär problem för den industriella utvecklingen i Sverige. På detta vill jag svara att det är givet att förslag som skulle avskaffa eller kraftigt urholka marknadsekonomin kan upplevas som ett hot, om de bedöms ha en realistisk möjlighet att bli genomförda. I frågor som har så pass genomgripande betydelse för den svenska ekonomins utformning är det viktigt att partierna klargör sina utgångspunkter. Jag har för mitt partis och för regeringens del gjort klart att vi aldrig kommer att medverka till införande av ett system som skulle försvaga marknadsekonomin i stället för att stärka den, ett system som skulle skapa en ny väldig koncentration i nya händer i stället för att bredda ägandet och inflytandet till flera och öka mångfalden. Däremot tycker jag att det är viktigt med en öppen diskussion om hur vi skall få fram mer riskvilligt kapital för att bygga ut näringslivet i former som innebär att flera kommer in som ägare, att man minskar maktkoncentrationen i näringslivet. I likhet med Jan Bergqvist tycker också jag att det är rimligt att man i den diskussionen försöker vara någorlunda konkret och talar om vad det är som man accepterar eller inte accepterar i de olika förslagen. Det är därvidlag inte någon hemlighet för vare sig Staffan Burenstam Linder eller någon annan vad folkpartiet för sin del har för åsikt om t.ex. de förslag som kommit från LO-sidan och från det socialdemokratiska partiet. Framför allt har vi riktat kritik mot vinstdelningssystemet. Vi menar att det förslag som lades fram av en gemensam arbetsgrupp för LO och SAP innebär samma vinstdelning som i det ursprungliga LO-förslaget, dvs. det innebär tvångsvisa aktieemissioner, vilka enligt vårt sätt att se inte kan förenas med en öppen frihandelsekonomi. Vi har vidare sagt att vi anser att förslaget, såsom det nu är utformat i arbetsgruppens rapport, trycker för litet på avkastningskravet och att man i förlängningen anar ett tillstånd där det blir fackföreningsrörelsen som får i uppgift att sköta landets näringspolitik. Det menar vi skall vara statsmakternas sak att göra. Vi har också sagt att om ett sådant här förslag skulle genomföras kommer de stora fackliga organisationerna efter hand att bli de enda stora arbetsgivarna vid sidan om stat och kommun. Det vore onekligen ett sätt att öka maktkoncentrationen i stället för att minska den. Det senare är vårt huvudsyfte med att alls diskutera någon form av löntagareller medborgarfonder. Vi har också kritiserat det här förslaget för att det inte innehåller individuella andelar. Vi tror att den individuella anknytningen är viktig för att bidra till en press på fonderna att förvalta kapitalet så att det ger högsta möjliga avkastning. Vi tror också att de individuella andelarna över huvud taget är angelägna för att man skall få löntagarnas stöd för sådana här system, hur de än kommer att utformas. Det handlar ändå om att löntagarna skall avstå från vad som annars vore löneutrymme till förmån för ett sparande i företagen. Jag tycker att man kan ta upp en saklig diskussion av den här utredningsgruppens rapport utan att för den skull ana något slags öststatsekonomi bakom socialdemokraternas tankar. Den andra fråga som Staffan Burenstam Linder tyckte att jag inte hade svarat på var om det verkligen var så att man genom att lägga på en avgift skulle öka företagens möjlighet att vara lönsamma. Vad det här handlar om är att hitta former för att spara för framtiden, särskilt för att bygga ut vår industri och förse den med riskbärande kapital. Innebörden i sparande är ju att man avstår från konsumtion i dag för att skapa bättre villkor för framtiden. Hushållssparandet ligger redan på mycket hög nivå, historiskt sett. Höjda skatter, som också är en form av sparande, är inte särskilt lätt att åstadkomma. En slutsats är då att det är nödvändigt att höja företagens sparande. Det måste i stor utsträckning ske genom att löntagarna är beredda att hålla tillbaka sina löneanspråk, avstå en del löneutrymme för att i stället säkra jobb och standard under kommande år. När diskussionen om löntagarfonder eller medborgarfonder handlat om kapitalbildning har det rört sig just om den här frågan. Kan vi under medverkan av löntagarnas organisationer finna former för att öka löntagarnas bidrag till den framtida kapitalbildningen? En ökad kapitalbildning av betydelse måste alltid innebära att de stora grupperna av inkomsttagare är beredda att hålla tillbaka sina konsumtionsanspråk ett antal år. Om det sker genom att alla anställda —- även i offentlig tjänst — låter en del av löneutrymmet avsättas till kapitalbildning i näringslivet skall detta inte ses — och det är mitt svar på Staffan Burenstam Linders fråga — som en ökad belastning på näringslivet. Syftet är ju i stället att öka företagssparandet och det riskbärande kapital som krävs för att man skall kunna göra framtida satsningar, dvs. det är ett sparande som sker i syfte att konsolidera företagen och skapa bättre förutsättningar för utveckling. Det kan inte gärna ses som ett hot mot näringslivet. Det finns, herr talman, olika utgångspunkter för den här debatten. En är att vi behöver — det är mest det vi har diskuterat nu — mera riskvilligt kapital i näringslivet. Då räcker det inte med sparande i största allmänhet. Vi måste få fram ett sparande som kommer näringslivet till del i form av eget kapital, som bidrar till att det investeras och skapas jobb. Det här är såvitt jag förstår de flesta också eniga om. Frågan är då i vilka former som kapitalbildning skall ske i framtiden eller, rättare sagt, vad man skall införa för nya inslag i kapitalbildningen i framtiden. Vi menar — och det har jag redan utvecklat — att en stor del av den bör ske i företagen själva. Det måste finnas en rimlig avvägning mellan eget kapital i företagen och upplånat kapital. Gör det inte det, är den upplånade delen den helt dominerande och det egna kapitalet väldigt litet eller inget alls, så är det ganska naturligt att företagen inte vågar ta några risker. Men vi vet att vi behöver ett sådant risktagande, inte minst för att komma in på nya produktområden när gamla basnäringar inte längre har samma dominerande roll som tidigare. Det är också angeläget att vi ökar företagens förmåga att stå på egna ben genom egen, intern kapitalbildning för att göra dem mindre beroende av statsmakterna. För att lösa det här problemet behöver vi inte göra om hela det ekonomiska systemet, men vi behöver fundera ett slag över sambandet mellan kapitalbildningen inom företagen och den nuvarande ägarstrukturen i det svenska näringslivet. Skälet är att en stark ägarkoncentration gör löntagarna ovilliga att acceptera höga vinstnivåer; vi vet ju att företagssparande skall tas ur vad som annars skulle vara disponibelt för ökad direkt konsumtion, dvs. ökade löner. Därför måste vi föra debatten i konstruktiv anda, medvetna om att vi inte kan lösa det här problemet i konfrontation med löntagarna och deras organisationer, utan bara i samverkan med dem.

Herr talman!

Tvärtom, herr Bergqvist, skulle det vara utomordentligt märkvärdigt, om vi nu hade denna debatt i riksdagen utan att tala om de förslag som socialdemokratin står bakom. Jag tycker att det skulle vara precis lika märkvärdigt som det är att herr Palme inte själv är här och framför sina synpunkter i den här frågan; det säger jag utan någon ringaktning för herr Bergqvist. Detta är ju en fråga av sådan storlek att det vore rimligt, om företrädare för den socialdemokratiska partiledningen yttrade sig. Säkert finns det någon förklaring till att herr Palme inte är här, men jag vill påminna om att herr Palme i den skattedebatt som nyligen fördes här alls inte fann någon möjlighet att ursäkta att Ola Ullsten inte deltog i diskussionen, utan gjorde alla möjliga försök till spydiga kommentarer om att han kanhända redan hade avgått eller att det skulle kunna tänkas att han skulle känna sig tvungen att avgå, om han vore här. Så till vad herr Bergqvist sade i sak. Om vi bortser från att socialdemokratin f.n. finner en alldeles speciell förtjusning i att blicka baklänges i stället för att ägna debatten åt hur man skall skapa det framtida Sverige, uppfattade jag honom så, att han mest hade en enda synpunkt. Jag sade, menade han, att här skulle man lägga löneskatter, som skulle kosta 2000 kr. om året för en genomsnittlig heltidsarbetande löntagare, till en enda fond, som skulle domineras av facket, när det i själva verket rörde sig om inte en utan 26 fonder. De här 26 fonderna är något som tagits ur den rapport som framkom förra sommaren, och jag trodde att den socialdemokratiska partikongressen hade mer eller mindre tagit avstånd från de lösningar som fanns framlagda uti denna rapport. Men det är bra om herr Bergqvist menar att det nu är förslagen i denna rapport som den socialdemokratiska partiledningen står bakom, vilket i sin tur kan ge möjlighet till en mera handfast debatt om vad socialdemokraterna vill.

per år som skulle erläggas till detta fondsystem. Det är mycket bra om Sveriges löntagare får det klart för sig i stor utsträckning innan vi går till val. Det behövs nämligen klargöranden om vad man tycker i dessa stora frågor. Jag anser att det är mycket konstigt om socialdemokraterna skulle gå in i valrörelsen med två enorma frågor där de inte är i stånd att ge besked till svenska folket om vad de tycker och hur de verkligen vill ha det. Den ena är löntagarfondsfrågan och den andra är energifrågan. Det är helt orimligt att man skall uppträda på det viset. Sedan kort om herr Åslings kommentar! Mitt inlägg var inte så klargörande, sade han. Jag påpekade att vi från moderata samlingspartiet har lagt fram förslag om hur vi tänker oss dessa system — system som vi dessutom står för, till skillnad från vad tydligen socialdemokraterna gör för sin egen del. Vi står för våra förslag, och de innebär ett spritt enskilt ägande. De innebär att det skall göras energiska försök att verkligen få till stånd ett spritt enskilt ägande — inte minst med statsmakternas ansträngningar när det gäller att på skattesidan möjliggöra lättnader för företag att med egna system bredda ägandet. Det innebär att vi vill slå vakt om mindre och medelstora företag, herr Åsling, som vi finner vara en alldeles utmärkt form för ett spritt enskilt ägande och en drivkraft i ekonomin. Det innebär att vi vill inom valfrihetens ram ha ett mycket spritt enskilt ägande på boendeområdet — man skall äga sin bostad, om man själv vill. Jag blev därför förvånad när herr Åsling i en passage sade att han tog avstånd från vad jag hade att framföra. Herr talman! Sedan fick jag några svar från herr Ullsten. Låt mig säga att jag inte förstår logiken i detta att det skulle bli ett bättre system om man ökade skatterna. Det är ju detta herr Ullstens förslag egentligen går ut på — ökad bolagsskatt och ökade löneskatter. Herr Ullsten menar att detta skulle innebära att löntagarna skulle uppträda på det viset, att om löneskatten först stiger med 3 procentenheter, så skulle man sänka sina egna löneanspråk inte bara med 3 96 utan dessutom med ytterligare ett antal procent för att bereda utrymme för ökad lönsamhet. Jag tror inte på de förslagen, herr Ullsten.

Herr talman! Man kan inte undgå att filosofera över vad som är Staffan Burenstam Linders roll i det politiska spel som nu försiggår inför våra ögon, för det han direkt säger har egentligen ingenting med verkligheten att skaffa. Det är ju en romantisk dröm från borgerlighetens tidiga 1800-tal i en rad hänseenden. Staffan Burenstam Linder gör sig till tolk för uppfattningen att man skall ha ett mera spritt ägande — en romantiserad bild av det borgerliga samhället där var och en äger sin villa och sin egen lilla skärgårdsö. Han har inte upptäckt att sedan 75 år verkar kapitalismen och dess utvecklingslagar i den rakt motsatta riktningen. Ägandet blir allt mindre spritt, de små och medelstora företagen stampas hänsynslöst ut. Den privata maktkoncentrationen i näringslivet når sina höjdpunkter, och den är också mycket riktigt större i Sverige än i andra kapitalistiska länder som t.ex. USA och England. I detta avseende är alltså hans bild helt skild från verkligheten. Sedan kallar han varje form av institutionell kapitalbildning för socialism — och använder detta begrepp i en raffinerad skräckpropaganda. Då har han heller inte upptäckt att den moderna kapitalismen i mycket hög grad bygger på institutionell kapitalbildning och att de former för statlig, samhällelig, institutionell kapitalbildning som finns här i landet — exempelvis AP fonderna — på intet sätt har betytt att kapitalismen eller Wallenbergs ställning har försvagats. Tvärtom — parallellt med denna utveckling har Wallenbergs ställning förstärkts. Centraliseringen och koncentrationen i det privata näringslivet har ökat. Dessutom bortser Staffan Burenstam Linder från att de stora kapitalägarna här i landet inte alls har någonting emot sådan här institutionell kapitalbildning. De kommer heller inte att ha någonting emot löntagarfonder, om dessa får en för dem fördelaktig organisation. Men vad de däremot kan vinna på att skicka upp Staffan Burenstam Linder äratt de får en reaktionär frontförändring i politiken. Moderaterna kan genom sin hänsynslösa profilpolitik — genom att t.o.m. framställa den arme Ola Ullsten som en kryptokommunistisk agent — vinna röster från socialisträdda småborgare och därmed stärka högerkrafterna i svensk politik. De kan också därigenom indirekt ge den löntagarfondskonstruktion, som antagligen på ett eller annat sätt kommer till stånd här i landet, en för storkapitalet så gynnsam och så litet farofylld utformning som möjligt. Detta är alltså moderaternas roll, och den har ingenting att göra med hur löntagarna och den politiska och fackliga arbetarrörelsen i Sverige har att se på de här frågorna. För oss i arbetarrörelsen är ju helt andra frågor viktiga. Det gäller just att se till att löntagarfonderna kan bli ett redskap för en verklig maktförskjutning i samhället. Då måste man väcka de frågor som har att göra med fördelningen i samhället och med löntagarfondernas finansiering. Då måste man diskutera om det är riktigt att låta löntagarfonderna i framtiden finansieras på det sättet att de i huvudsak skall tas från de arbetandes löner eller om de i huvudsak skall tas från kapitalägarna. Det är en mycket viktig fråga, som både socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen måste klara ut. Vidare är det viktigt att ta upp frågan hur starkt det verkliga arbetarinflytandet skall vara i ett fondsystem. Då kan man naturligtvis ha kritiska synpunkter på t.ex. det riktiga i att beslutsrätten över de 26 kommunala fonderna, som föreslås i det socialdemokratiska diskussionsförslaget, skall ligga hos landstingen, som ju i regel har borgerliga majoriteter. Det är en detalj som vi från vpk är kritiska mot. Vi tycker att det skall vara mera av direkt arbetarinflytande — inte den här typen av konstruktion. Vi menar också att en verkligt avgörande fråga är huruvida löntagarfonder kommer att inom de privata företagen så att säga ligga ihop med det andra kapital som administreras inom den privatkapitalistiska företagsadminstrationens ram, eller om de skall vara utbrutna ur den och ha en självständig position. I det första fallet kan ju fonderna inte väntas få någon verklig maktpolitisk betydelse med mindre än att de blir i majoritet inom aktieägar kåren — och det är mycket obestämt om och när de skall bli det. I det andra fallet däremot - om man väljer en självständig administrationsform — kan de ju redan i ett tidigt skede av sin uppbyggnad kanske bli ett viktigt och positivt redskap i en självständig industrioch strukturpolitik, styrd av de arbetandes valda representanter, såsom jag tror att konsekventa företrädare för en socialistisk och radikal ideologi här i landet skulle vilja ha det. Häri ligger de viktiga och avgörande frågorna, och det är en diskussion som i första hand hör hemma inom Sveriges arbetarrörelse. Där bör man klara ut dessa delvis ännu oklara och svåra frågor. Det vi från vpk i denna debatt vill utfärda är ett memento, en varning, till LO och socialdemokraterna. Akta er för att i detta läge kompromissa ihop er med folkpartiet! De fonder som kan komma av en sådan eventuell kompromiss leder icke till någon maktförskjutning till de arbetandes förmån utan till en förstärkt kapitalism.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder är avslöjad — han har inte läst förslaget, han vet inte vad det står i rapporten. Och det är egentligen ganska fruktansvärt. Man går här ut i väldiga kampanjer och talar om att det är hot och ofrihet som väntar människorna, om socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen får igenom sina krav på ekonomisk demokrati. Men de som kommer med denna skrämselpropaganda har alltså i själva verket inte tagit reda på vad förslaget innebär. Jag skall citera för Staffan Burenstam Linder, så att han — om han inte visste det förut — blir på det klara med hur han handskas med fakta. I rapporten står: ”Vårt förslag är att minst två rikstäckande utvecklingsfonder samt regionala fonder — en i varje län — byggs upp genom en särskild kapitalbildningsavgift. Avgiften bör utgå på alla slag av förvärvsinkomster . Under en första femårsperiod bör avgiften ökas med 0,75 procent om året för att fjärde och femte året uppgå till 3 procent.” Staffan Burenstam Linder refererar detta i sin interpellation, eller rättare sagt låtsar att han refererar gruppens rapport.

Staffan Burenstam Linder gladde sig åt att jag inte hade kommenterat en del av hans andra felaktigheter i interpellationen. Han utgick från att jag då inte hade något att invända mot hans påstående att man skulle ta 2 000 kr. om året från en löntagare och sätta in i en fond. I själva verket sade jag i mitt inlägg att det på grund av tidsbegränsningen inte står i mänsklig makt att gå in och korrigera alla de felaktigheter och förvrängningar som finns i interpellationen. Men det är bra att jag nu fick tillfälle att kommentera denna. Staffan Burenstam Linders påstående är lika osakligt som moderaternas påståenden i ATP-kampanjen. Då sade moderaterna att vi ville tvinga ifrån människorna 2096 av lönen och hotade med tvång och ofrihet. Det intressanta är att dessa kapitalbildningsfonder enligt arbetsgruppens rapport skall finansieras på exakt samma sätt som ATP. Och nu kommer nya skrämselkampanjer från moderaterna. Staffan Burenstam Linder får mer än gärna ta upp och debattera socialdemokratiska förslag. Men jag konstaterade i mitt första inlägg att det finns ett mönster som består i att moderaterna även när de debatterar med de borgerliga framför allt använder debatten till att gå till angrepp mot socialdemokraterna. Staffan Burenstam Linder nämnde själv skattedebatten, och där hade vi ett typexempel. Gösta Bohman begärde replik mot Ingemar Mundebo, men ägnade i stort sett hela tiden åt ett angrepp mot Olof Palme. Staffan Burenstam Linder sade att socialdemokraterna gärna blickar tillbaka. Men vad var det jag gjorde? Jo, jag åberopade en affisch som dagens moderater har givit ut med anledning av att partiet fyller 75 år. Den affischen pryds av de gamla moderatledarnas nunor, och högst upp finns en stor rubrik där det står ”I frihetens tjänst”. Jag noterar att dagens moderater inte tycker det är så allvarligt med det motstånd som de första moderatledarna gjorde mot den allmänna och lika rösträtten. Tvärtom säger man att dessa människor var i frihetens tjänst. Det tycker jag är djupt komprometterande för dagens moderater.

Herr talman! Herr Burenstam Linder undrade varför inte Olof Palme var i kammaren och deltog i denna, som han sade, stora debatt. Debatten ansågs stor därför att han och statsministern förde den. Om frågan är så viktig, hade det väl varit lämpligt att Gösta Bohman hade skött debatten för moderaterna. Jag intar ungefär samma ställning i socialdemokraternas riksdagsgrupp som Staffan Burenstam Linder gör i den moderata, och jag hoppas att han håller till godo med att jag gör ett litet inpass. Staffan Burenstam Linder hävdade att investeringsviljan skulle ha påverkats negativt av den omständigheten att vi har diskuterat förslag till löntagarfonder. Om nu detta är sant — vilket jag bestämt förnekar — beror det säkerligen på den skräckbild som SAF och moderaterna har tecknat. Jag har nu både läst SAF:s beskrivning av löntagarfonderna och lyssnat på den bild som Staffan Burenstam Linder gav av dem. Först högern och sedan moderaterna har i 44 år ständigt sagt att socialdemokraterna är ett hot mot friheten och att företagen inte skulle våga investera. Men under alla dessa år trodde inte företagen så mycket på detta utan investerade. Det var först sedan Staffan Burenstam Linder kommit med i en regering som investeringsviljan avtog och investeringarna minskade betydligt. Vi kommer därför i vårt parti även framgent att diskutera olika förslag, och vi kommer aldrig att skicka dem på remiss till moderata samlingspartiet. Vad är det då vi vill med detta förslag, som inte är i detalj utformat? Det är klart att detta förslag utgör en del i den ekonomiska demokratin, och det begreppet kan uttryckas mycket enkelt: Vi måste tillsammans ta ansvaret för sparandet och investeringarna. Men det vi vill åstadkomma är en rättvisare fördelning av kapitalet och av det inflytande som kapitalet ger, framför allt en större trygghet när det gäller arbete och inkomster. Som Jan Bergqvist här har påpekat finns det likheter med ATP. Vi lade ju grunden till ett organiserat, kollektivt sparande i AP-fonderna. Det var ett sätt att åstadkomma ett större och mer planmässigt sparande. Jag minns så väl hur man skriade om vilka förskräckligheter som skulle åstadkommas genom det förslaget. Men det var ju tack vare det kollektiva sparandet som vi fick möjligheter att bygga bostäder och samhällsservice i en omfattning som aldrig tidigare. Nu räcker emellertid inte det sparandet längre. 1970-talets internationella kriser har lärt oss väldigt mycket och ändrat förutsättningarna för den ekonomiska verksamheten. Skall vi i ett litet land som vårt kunna klara sysselsättningen och välfärden krävs det mycket mer av planmässighet. Sparandet och investeringarna har en nyckelroll i sammanhanget. Tanken på att löntagarna själva skulle sätta av pengar — pengar som kunde användas för gemensamma uppgifter — och då också få inflytande har diskuterats i ett 20-tal år i svensk fackföreningsrörelse. Det fastställdes vid LO:s kongress 1971 att man måste ta itu med frågan för att få fram underlag för ett beslut. Det fanns flera motiv för det beslutet. Ett av dem var att få till stånd de nödvändiga utbyggnaderna av vårt näringsliv på 1970-talet för att klara sysselsättningen på 1980-talet. Till det kom också att man ville bryta den maktkoncentration inom näringslivet som fanns. Också den solidariska lönepolitiken var ett motiv för beslutet. Det var orättvist att förmögenheterna ökade för ett fåtal. Mer välbetalda arbetare visade återhållsamhet för att minska klyftorna till de lågavlönade. Därför var det nödvändigt att arbetare och tjänstemän fick del av företagens vinster. Löntagarfonderna spelar alltså en roll även i detta sammanhang. Vid vår kongress fastställde vi — och det är det som vi nu talar om för människorna — de fyra huvuduppgifterna för löntagarfonderna: att stödja den solidariska lönepolitiken, att bryta den privata maktkoncentrationen, att genom medägande stärka löntagarnas inflytande och att bidra till kollektivt sparande och kapitalbildning för produktiva investeringar. Den som läser detta och seriöst begrundar det som vi har sagt kan aldrig bli offer för den vrångbild som Staffan Burenstam Linder tecknar. Vad han vill åstadkomma är ju: inga löneökningar, inga löntagarfonder. Han vill se till att företagen blir så lönsamma att de kan finansiera sina investeringar själva. Det är det sätt på vilket han vill arbeta. Men det leder till att man flyttar över resurser från löntagarna till kapitalägarna. Även om vi inte har ett detaljerat förslag fruktar vi inte alls att möta valmännen vid årets val med det förslag till löntagarfonder som vi har.

Herr talman! Jag är tacksam för att statsministern kompletterade sitt svar till Staffan Burenstam Linder med en försäkran om att han för sin del är medveten om angelägenheten av att främja nyföretagande. Jag tycker att svaret skulle ha varit klart mycket bättre om han hade slagit fast detta från början, att vilken form av fondsystem man än väljer får det inte minska nyföretagandet. Möjligheten, incitamentet för den enskilda människan att ta initiativ, bli sin egen, förverkliga en affärsidé etc. är av grundläggande betydelse för näringslivets utveckling. Jag tycker inte att Ingemund Bengtsson eller Jan Bergqvist på något sätt har kunnat sudda ut intrycket av att den hittills förda debatten från LO/SAP har varit förvirrande när det gäller målen. Det är ofrånkomligt att den debatten har påverkat miljön ute i företagen. Den som träffar företagare och företagsrepresentanter kan inte undgå att notera att det finns en tveksamhet med vad som gäller beträffande den långsiktiga målsättningen för socialdemokrater och fackföreningsrörelse i det här avseendet. Det må vara att man har övergett det ursprungliga Meidnerska förslaget och att man har restaurerat det förslaget med 26 fonder, däribland två centrala fonder. Det har ändå inte kunnat sudda ut den tveksamhet man möter ute på arbetsplatserna om vad LO och SAP egentligen vill i den här frågan. Jag har med intresse lyssnat till Ingemund Bengtssons och Jan Bergqvists försäkran här, men det finns nog anledning att man från socialdemokratins sida går ut i landet och klarlägger var man egentligen står. Man kan inte skylla den misstänksamhet som finns på kampanjer i ett eller annat avseende. De kampanjerna får stå för vad de är. Misstänksamheten måste ju ändå grunda sig på den omständigheten att socialdemokratin helt enkelt har schabblat i den här frågan — varit oklar och diffus. En rad debattinlägg från socialdemokratiska ekonomer och andra vittnar om att man också känner detta påtagligt i rörelsen. Självprövning är alltså att rekommendera. Jag tror för min del inte att socialdemokratins modell på något sätt tillgodoser de krav man har rätt att ställa på ett system för enskilda människors medverkan i kapitalbildningen i näringslivet. Staffan Burenstam Linder var, föreföll det mig, något indignerad över mitt inlägg. Jag hade anledning att betona att om man är övertygad om nödvändigheten av enskilda människors engagemang — känslomässigt såväl som för kapitalbildningen i näringslivet — bör man hitta vägar att formalisera det enskilda engagemanget. Man bör pröva formerna för hur den enskilde arbetstagaren skall medverka i kapitalbildningen. Enligt min uppfattning räcker det alltså inte med allmänt tal om att man kan utnyttja det aktiesparande som finns, att man vill ha ett spritt ägande etc. Jag tror att man nu nalkas en tid då man blir tvungen att formalisera detta engagemang. Men då är det angeläget — det var ju f. ö. också statsministern inne på — att man betonar att det principiellt skall vara individuella andelar, att det skall vara sparmöjligheter med stor flexibilitet, att det enligt den modell som vi har föreslagit skall ge ett mot insatsen svarande inflytande för arbetstagarrepresentanterna. Samtidigt skall ett dylikt system naturligtvis också vara så utformat att det inte minskar möjligheterna att starta nya företag. Företagaren måste kunna känna uppskattning för den insats han gör. Till sist är detta ändå en fråga som berör stabiliseringspolitiken och en logisk följd av den nuvarande lönepolitiken. Därför kan man inte bortse från att frågan är och under överskådlig tid kommer att vara i hög grad aktuell för relationerna mellan arbetstagare och företagare och även för hur man från samhällets synpunkt klarar en stabil ekonomisk utveckling.

Herr talman! I mitt förra inlägg hann jag inte med att framföra några synpunkter på det som Ola Ullsten sade i sitt kompletterande svar till mig. Vi är överens om att man behöver öka sparandet i samhället. Vi är överens om att man behöver öka det riskvilliga sparandet. Vi är överens om att man behöver långsiktigt hålla en sådan lönsamhet att det finns en drivkraft i ekonomin. Vi är också överens om att man inte skall ha ett koncentrerat ägande, utan vi arbetar tvärtom energiskt på att få ett spritt ägande. Så långt är det bra! Vi har för vår del klart anvisat på vilka vägar vi anser att detta skall kunna åstadkommas. Inte minst viktigt i det sammanhanget är att genom skattepolitiken göra det lättare för företag att inom ramen för frivilliga system åstadkomma ett vidgat meddelägande. Det är inte så — som man kanske fick en känsla av när herr Åsling talade — att moderaterna bara slår sig till ro med det nuvarande. Vi är tvärtom kritiska mot att man under en lång följd av år med socialdemokraterna i regeringsställning varit så litet intresserad av att verkligen åstadkomma ett spritt enskilt ägande. Jag anser alltså att vi har talat om hur vi vill gå till väga. Sedan står det var och en fritt att kritisera våra förslag, men man kan inte säga att vi inte konkret visat vad vi vill på den här punkten. Däremot är det fortfarande mycket svårt för mig att förstå vad folkpartiet egentligen vill. Jag har förstått att man har goda motiv. Jag underkänner aldrig mina debattmotståndares motiv — jag tror att vi allesammans har goda sådana. Men det räcker faktiskt inte att bara säga att man vill si och så, utan man måste rimligen också tala om hur man skall ta sig till målet. Och då kvarstår det faktiskt några frågor för statsministern att kommentera: Skall man göra som budgetminister Mundebo skriver i kompletteringspropositionen, nämligen införa s.k. rätt utformade löntagarfonder redan under nästa valperiod? Det står i kompletteringspropositionen, och det behövs ett besked från statsministern på den punkten. Vad menas vidare med den här besvärjelseformen ”rätt utformade löntagarfonder”? Där kvarstår fortfarande frågetecken, Ola Ullsten. Anser folkpartiet att det, om man lägger en sådan här höjning av löneskatten ovanpå alla andra skattehöjningsförslag som här snurrar runt, skulle leda till förbättrad lönsamhet, ökad konkurrenskraft och större investeringar? Anser Ola Ullsten att det är ett sätt att öka lönsamheten att man lägger en särskild skatt på lönsamma företag? Om man inför en löneskatt på 3 96, vilket kostar varje löntagare 2 000 kr. om året i avgifter till de fonder man vill bygga upp, så måste löntagarna avstå från just dessa 3 96 eller 2 000 kr. i löneförhandlingarna. Tror verkligen Ola Ullsten på att det fungerar så? Alla erfarenheter pekar på att så inte är fallet. Dessutom innebär detta resonemang att löntagarna inte bara skulle avstå från att kräva dessa 2 006 kr. utan dessutom avstå från ytterligare löneökningskrav för att hålla nere kostnadsnivåerna och på så sätt främja konkurrenskraften i landet. Jag tror inte på det. Det är inte på det sättet, som jag tror att Ingemund Bengtsson menade, att moderaterna inte tycker om löneökningar. Vi är faktiskt vid det här laget det enda partiet i riksdagen som med all kraft säger ifrån att det, för att det skall vara möjligt att få fackliga förhandlingar att fungera, måste finnas något kvar att förhandla om. Man kan inte bara öka skatt efter skatt, eftersom man på det sättet inskränker det reella utrymmet, så att det blir svårigheter att klara de löneförhandlingar som förestår. Vi vill att det skall finnas utrymme för löneökningar och att inte det offentliga skall lägga beslag på hela detta utrymme. Till Ingemund Bengtsson vill jag säga ytterligare följande. Ni blir på socialdemokratiskt håll mycket upphetsade när jag framför kritik mot det socialdemokratiska förslaget. Men ni måste ändå vara medvetna om att det är möjligt att bedriva en lång debatt här och i andra sammanhang, där man framför kritiska synpunkter på löntagarfondsförslaget utan att göra annat än att läsa upp vad framträdande socialdemokratiska idédebattörer själva gör gällande. En sak som dessa idédebattörer gör gällande —- och nu vänder jag mig även till herr Ullsten — är att om man håller löntagarfondshotet levande så kommer detta att inverka negativt på lusten att göra satsningar för att utveckla näringslivet, eftersom löntagarfonder gör att företagarrisken ökar. Det säger Jan Lindhagen alldeles klart i sin analys av löntagarfondsfrågan. Det är nu en synpunkt att verkligen komma ihåg. Detta innebär nämligen att sysselsättningsutvecklingen blir sämre än vad den annars skulle vara. Då tycker jag åtminstone att Landsorganisationen — om man där nu verkligen är så skicklig på att driva företag — skulle sätta i gång och på det sättet bidra till sysselsättningen.

Herr talman! Jag har en aning svårt att förstå vad som egentligen ligger i förlängningen av Staffan Burenstam Linders kritik mot att det här förs en debatt. Är tanken att vi med något medel skall försöka stoppa debatten för att inte skrämma företagarna? Och vilka metoder skall vi i så fall använda? Jag tycker ändå att det är rimligt att vi faktiskt för den här debatten, som avser en av de mer centrala frågor som vi har att ta itu med när det gäller den framtida utvecklingen av det svenska näringslivet.

Detta är ingenting som man har monopol på att hävda från socialistiskt håll, utan detta är synpunkter och fakta som man även inom näringslivet tar på allvar. Jag skall citera vad som sades i den s.k. Waldenströmrapporten, som framlades för en tid sedan: ”Den sneda ägarfördelningen av näringslivets aktier betraktar vi som ett från allmänpolitisk och även från näringslivets egen synpunkt allvarligt problem. Den har till konsekvens att de förmögenhetseffekter som uppstår vid en förbättring av företagens lönsamhet — vare sig denna är ett resultat av konjunkturväxlingar eller av ekonomiskpolitiska åtgärder — lätt kommer att framstå som oacceptabel från fördelningssynpunkt. —-—-- Enligt gruppens mening bör detta motiv för vinstoch kapitaldelning och dess nära samband med aktieägandets fördelning tillmätas stor betydelse.” Detta säger alltså näringslivets egna utredare. De har helt klart för sig båda dessa premisser — dels att man behöver mera riskvilligt kapital för att näringslivet skall utvecklas, dels att det är svårt att åstadkomma detta genom internt företagssparande utan att man gör löntagarna på något sätt delaktiga i kapitalbildningen. Sedan kommer då nästa fråga: Hur skall man utforma sådana system? Det är klart att man där kommer fram till olika slutsatser beroende på vilken politisk utgångspunkt man har. Det är helt naturligt att Jörn Svensson med sina utgångspunkter föredrar ett system som man med Staffan Burenstam Linders formulering kan kalla fondsocialistiskt. Det finns också en avgörande skillnad mellan socialdemokraternas sätt att se på den här frågan och det sätt på vilket vi som liberaler ser på den. Inom socialdemokratin har man naturligtvis i och för sig ingenting emot en ökad koncentration av den ekonomiska makten, under förutsättning att det inte är en enskild maktkoncentration som åstadkoms. Vi däremot är som liberaler lika skrämda inför tanken på enskild maktkoncentration som inför tanken på statlig maktkoncentration eller någon form av maktkoncentration. Våra olika synsätt präglar naturligtvis våra försök att lösa dessa frågor. Vad som nu t. v. pågår är ju inte en debatt kring färdiga förslag, i vilka partierna talat om hur de anser att det här bör gå till, utan vad som pågår är en debatt om de principiella utgångspunkterna. Vi har för vår del givetvis aldrig tänkt oss att — något som Staffan Burenstam Linder upprepat flera gånger — införa ett löntagarfondssystem under nästa mandatperiod. Vari all sin dar har Staffan Burenstam Linder fått det ifrån? Vi har slagit fast vilka principer som bör gälla för medborgarnas delaktighet i kapitalbildningen, och sedan har vi krävt och även fått till stånd en utredning som nu diskuterar hur det skall gå till. Staffan Burenstam Linder tar också upp frågan om hur det kan komma sig att man genom att öka löneskatten med 3 96 kan åstadkomma lönsammare företag. Men det är ju inte det som det handlar om. För det första har vi aldrig taiat om några 3 96. För det andra har vi inte ens bundit oss för att ha ett system som bygger på lönebaserade avgifter. Men vi har diskuterat möjligheten att låta löntagarna vara med i kapitalbildningen, genom att man utnyttjar en del av det som annars står till förfogande för löner. Och om man åstadkommer ett sådant system, hur det än konstrueras rent tekniskt, så är det klart att det innebär att löntagarna avstår från en del av det utrymme som står till förfogande för högre löner och i stället t.ex. betalar något slags avgifter genom vilka de blir delaktiga i kapitalbildningen. Självfallet skall ett sådant system växa i takt med det utrymme som finns i den svenska ekonomin.Utgångspunkten är också att dessa avsättningar skall avräknas i löneförhandlingarna och inte innebära en nettobelastning på företagen. Jag tycker alltså att denna debatt är viktig. Det är bra att partierna klargör vilka principiella utgångspunkter de har, men det är rimligt att säga att frågan om hur detta tekniskt skall lösas kan få anstå. Jag har nu och även tidigare klart deklarerat att vi från liberalt håll inte kan acceptera vare sig LO-förslaget eller det gemensamma LO/SAP-förslaget utan att vi har helt andra utgångspunkter. Men jag måste säga att jag tror minst lika litet på den status quo-linje som Staffan Burenstam Linder gör sig till tolk för och som innebär att man utgår från att allt skall förbli vid det gamla. Det kommer inte att bli så. Och då borde även Staffan Burenstam Linder göra sällskap med oss som vill vara med och påverka utformningen av ett sådant här system. Jag tror att det är en mycket mera konstruktiv insats än att gå ut och skrämma folk i största allmänhet med att det är någon sorts socialism som hotar när man förordar att löntagarna skall får vara med i kapitalbildningen.